Herr talman! Vad jag sade är den svenska skolan skall vara likvärdig. Sedan kan man föra ett teoretiskt resonemang om den verkligen är det. Det är klart att det i våra skolor, som nästan alla är kommunala, finns skillnader. Det finns bra skolor, och det finns sämre skolor. Det finns också skillnader mellan olika områden. Jag tycker att Ingrid Näslund belyste det på ett mycket bra sätt i en av sina repliker. När jag talar om en likformig skola menar jag att vi i Sverige inte har tagit till vara varje enskild elevs möjlighet att lära, utan vi har stöpt eleverna i samma form. Det är detta jag menar när jag säger att man skapat likformighet. Jag anser alltså att vi har haft alldeles för litet av olika skolor och för litet av alternativ -- profil, mångfald osv. De olika propositioner som regeringen har lagt fram syftar till att vi skall skapa en bättre skola. En bra skola skall bli bättre! Att jag talade om resurstilldelningen och gjorde en internationell jämförelse berodde på att man ibland får intrycket av att vi i Sverige ger skolan väldigt litet av resurser i pengar räknat. Men så är det ju faktiskt inte. I det avseendet ligger vi på första plats. Men då måste man våga fråga sig: Varför ligger vi inte på första plats även när det gäller resultaten, dvs. i fråga om out-put från skolan? I det avseendet ligger vi nämligen inte på första plats. Vi måste då våga diskutera innehållet i skolan. Det är just det som regeringen gör i de propositioner som har framlagts. Samuelson varit med om att fatta tilldelar vi, i varje fall än så länge, ett sektorsbidrag. Sektorsbidragen till olika kommuner är olika just på grund av att man tar hänsyn till om det är fråga om en glesbygdskommun, till antalet invandrare i kommunen är stort, till vilken bildningsnivå människorna i kommunen har, osv. Det är klart att det är mycket dyrare att driva en skola i glesbygd än i en storstad. Detta kommer naturligtvis att gälla även i framtiden. Björn Samuelson frågade hur långt man kan gå och hur mycket frihet vi skall ha. Det sägs i propostionen, som alla regeringspartier -- såvitt jag vet -- står bakom, att de mål och riktlinjer som regering och riksdag har fastställt skall gälla. Det gäller även läroplaner, betyg, kursplaner osv. Det ankommer sedan på Skolverket att utvärdera den verksamheten.
Det sista Ulf Melin sade tolkar jag så att det inte kommer att vara möjligt för de lärare, elever och föräldrar som så önskar att mäla sig ur betygskompaniet. Så långt sträcker sig inte den moderata valfriheten. Jag återkommer så till frågan om profilering och individualisering. Är det nödvändigt att en skola är fristående för att man skall kunna säga att den har en profilering eller är individualiserad. Jag har i olika debatter förfäktat den ståndpunkten, att profileringen och individualiseringen skall ske inom klassrummet. Jag vet också att så sker i dagens skola. Därför är det litet överilat att gå ut och plädera för en ökad etablering av fristående skolor. Efter den turbulens som skolan varit utsatt för under 80-talet och nu i början av 90-talet behöver vi kanske stanna upp ett tag och se hur verkligheten i skolan är. Hur fungerar skolan, och vad finns det för erfarenheter som det är viktigt att föra vidare? Hur kan vi som politiker ge elever, lärare och föräldrar möjlighet att delge varandra sina erfarenheter? Vad skall vi göra för att lärarna skall kunna utveckla sig inom sina tjänster? Hur skall vi kunna öka föräldrainflytandet? Hur skall eleverna, de direkta brukarna, få möjlighet att i större utsträckning dagligen påverka den chans som skolplikten ger dem? Vi har en skolplikt, och mot en plikt måste det alltid svara vissa rättigheter. Här har vi mycket att göra. Men vi kan inte åstadkomma vad vi önskar genom att lägga fram små delförslag, som dessutom visar sig vara mycket dåligt genomtänkta och som skapar ojämlikhet mellan olika skolor. Stanna upp ett tag och låt oss ta upp en gammal fin tradition i utskottet och återigen lyfta upp det politiska samtalet på bordet.
Herr talman! I den debatt som vi från den borgerliga sidan fört under de senaste åren har vi pekat på att man måste ha rätt att välja skola och möjlighet att starta fristående skolor och att dessa skall få med de offentliga skolorna likvärdiga villkor. Detta har medfört att man även inom den kommunala skolan fört en positiv debatt. Det är alldeles riktigt, som Björn Samuelson påpekar, att man även den offentliga skolan nu har mer av profil, olika former av pedagogik, osv. Det tycker jag är positivt. Detta utesluter inte att man också kan få fler fristående skolor. Man får ibland intrycket i debatten att ungefär hälften av grundskolorna skulle vara fristående skolor. Så är det ju inte. Det är knappt en procent av eleverna som i dag går i fristående skolor. Jag tror att det är viktigt och bra om vi får fler fristående skolor. Då kommer omvandlingstrycket att öka på de fristående skolorna, men också inom de kommunala skolorna. Jag tycker att Björn Samuelson tog upp en viktig sak i sitt inledningsanförande, och den tänkte jag bemöta litet grand. Det var att vi skulle bli bäst på att lyfta de svaga i skolan, de handikappade och de som kanske är svagpresterande. Har vi lyckats med det i den kommunala skolan? Jag tycker att vi har varit duktiga på integrering av handikappade elever. Det tycker jag är positivt. Det finns även fristående skolor som gör detta. Men när det gäller de svagpresterande tycker jag inte att vi har lyckats. Där har tyvärr skolan släpat med sig elever hela vägen upp genom grundskolan. Man har låtit elever lämna skolan med läs och skrivsvårigheter. Det har vi tyvärr inte så ofta diskuterat här i kammaren. Där tycker jag att den offentliga skolan har misslyckats. Det är just därför som det krävs fler alternativ, så att vi vaknar upp även på det här området. Skapar de här fristående skolorna ojämlikhet? Jag tycker inte det. Snarare är det nu vi verkligen skapar förutsättningar för elever och föräldrar att välja en fristående skola, om man vill det, utan att plånboken styr. Det tycker jag är en viktig del i den här propositionen. Därför månar jag om rätten att kunna välja också skola, offentlig eller fristående.

Herr talman! Under det senaste året har flera för Folkpartiet viktiga skolfrågor kunnat omsättas i praktisk politik genom en konstruktiv regeringssamverkan med de andra borgerliga partierna. Det gäller bland annat ökad valfrihet och bättre ekonomiska villkor för fristående skolor. Det gäller ökad flexibilitet i gymnasieskolan och en ny lärlingsutbildning. Dessutom har det öppnats nya möjligheter till en breddad rekrytering till läraryrket genom införandet av en parallell lärarutbildning. Sedan något år har sexåringar fått möjligheten att börja skolan. Mycket få föräldrar har utnyttjat möjligheten. Detta är inte alls förvånande. Beslutet togs av den gamla regeringen, som en del i ett ekonomiskt krispaket. Eftersom det inte handlade om en pedagogiskt förankrad reform, innebar det att många kommuner inte hade någon beredskap för att anpassa skolstarten till barnens behov. Sexåringarna kom i stället att betraktas som unga sjuåringar. Det är med dessa förutsättningar naturligt att tidigare skolstart inte känns särskilt lockande. Man måste samtidigt tillägga att där kommunen anpassat pedagogiken till sexåringarnas förutsättningar, har det hela fungerat mycket väl. Spännande försök med årskurslösa lågstadier och integrering av barnomsorg och skola pågår runt om i landet. Folkpartiet tycker nu att det är dags att ta ett slutligt steg mot en tioårig grundskola. Då kan ett nytt skolår, speciellt avpassat för sexåringar och deras behov läggas till de nio vi redan har. Först då kan de pedagogiska vinsterna med sexårig skolstart synas på allvar. Vi är inte ensamma om att vilja förändra grundskolan på det här sättet. Både lärarfack och läroplanskommitté har de här tankarna, för att nämna några. I en lärarenkät som Folkpartiet gjorde i våras var en majoritet för tidigare skolstart, men då som ett år adderat till de nio vi redan har. Vilka argument talar då för en tioårig grundskola med sexårsstart? Ja, det finns pedagogiska skäl. Ingvar betecknats som ''hjärnans engångschans'', på grundval av studier som visat att barn har särdeles lätt att lära i den åldern. Att införa skolstart från sex år skulle också ge mer tid för att lära in baskunskaper i en alltmer ökande schematrängsel. Det skulle också skapa möjligheter för en mjukare övergång från förskolan och ge större utrymme för en särskilt anpassad pedagogik. Att införa tidigare skolstart utan att förlänga grundskolan till tio år skulle dock motverka en del av dessa syften. Att som femtonåring antingen komma ut på arbetsmarknaden eller tvingas välja studieinriktning i gymnasieskolan skulle vara ändå svårare än för dagens sextonåringar. Den arbetsplatsförlagda delen av de yrkesförberedande programmen skulle också kunna missgynnas av ett år yngre elever. Gymnasieskolan kommer att ha en nyckelroll under kommande år för att öka kvaliteten på såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildning. En reformerad, tioårig grundskola skulle bättre kunna ge den grund som gymnasiestudierna kräver. För att sexåringarna skall få en bra start i grundskolan krävs en mjuk och naturlig övergång från förskolan. Det finns i dag många goda exempel på väl fungerande övergångar. Förskollärare, lågstadielärare och föräldrar har på många håll i Sverige lyckats göra skolstarten till något nytt och spännande, samtidigt som barnen känt trygghet i sin nya miljö. Detta samarbete kan, vid en tidigare skolstart, utvecklas och intensifieras. Tidigare motsättningar mellan personalgrupper kan överbryggas i ett gemensamt arbete med att skapa en god skolmiljö för sexåringarna. Respekten och uppskattningen av den egna kompetensen i ett sådant samarbete kommer att öka arbetsglädjen och sammanhållningen mellan förskollärare och lärare. I en framtid blir det naturligt med en integration av grundutbildningen för de båda personalgrupperna. Det är också viktigt att påpeka att en sådan här reform på inget sätt skulle vara ett hinder för de försöksverksamheter med flexiblare skolformer som pågår ute i landet och som jag förut nämnde. Det är naturligtvis inte bara att sjösätta en sådan här reform. Många frågor behöver belysas mer i detalj. Hur skall övergången från förskola till skola gå till? Hur skall personalen fortbildas och hur skall arbete och innehåll se ut under det första året? Hur ser en samhällsekonomisk kalkyl ut för en sådan här reform? Vilka erfarenheter kan vi ta till vara från andra länder med tidigare skolstart? Dessa, och många andra, frågor behöver belysas i en utredning. Folkpartiet anser att det är hög tid att tillsätta en sådan. Att vänta tills remissvaren angående läroplanskommitténs betänkande kommit in tycker vi är att tappa tempo. Om remissinstanserna får en signal om att en utredning är på gång, kan de ta hänsyn till en eventuell förändring mot en tioårig grundskola i sina svar. Det är också viktigt att en ny läroplan, kurs och timplaner införs samtidigt som grundskolan eventuellt skulle förlängas, för att undvika interimslösningar. Herr talman! Folkpartiet vill ha en tioårig grundskola med sexårsstart, inte för att spara pengar i kristider, utan för utbildningskvalitetens och därmed barnens skull.

Herr talman! De kontakter jag som riksdagsman har haft nu i sommar med länder ute i Europa har öppnat mina ögon för hur starkt den socialdemokratiska skolan har präglat mig. När kristendomsämnet togs bort i lgr 1962 började jag skolan. Tills nu har jag tagit för givet att den neutrala religionskunskapsundervisning, som jag tog del av under 60 och 70-talen, var den normala. I min okunnighet har jag trott att läroplanen 1962, som följdes upp med läroplanen 1969, där den konfessionella kristendomsundervisningen togs bort under trycket av agitation från t.ex. Ingemar Hedenius och Herbert Tingsten, var ofrånkomlig, den enda intellektuellt acceptabla. Men kontakter och resor i Europa under sommaren och hösten har övertygat mig om att det är Sveriges neutrala religionskunskap som är Europas särling. Genom utredningstjänstens försorg har jag fått en överblick över hur kristendomsundervisningen sker i ett tiotal av Europas länder. Till min oförställda förvåning fann jag att den helt dominerande bilden i Europa är en kristet konfessionell undervisning, med möjlighet för föräldrar -- eller elever över 14 15 år -- som så önskar att välja en neutral livsåskådningskunskap eller undervisning i en annan religion. Ofta ordnas undervisningen av eller i samarbete med kyrkorna och samfunden. Den närmaste motsvarigheten till den svenska neutrala religionskunskapen finns i viss mån i statliga skolor i Holland, Frankrike och Spanien. Medan t.ex. Finland svarat att deras skolas religion är evangelisk-luthersk och att undervisningen är konfessionell, men ändå objektiv. Danskarna har svarat att det är kristendomsundervisning man bedriver, även om det finns en ständig kamp mellan dem som önskar att undervisningen skall vara förkunnande och dem som endast önskar att den skall vara upplysande. I det Europa som vi närmar oss med stormsteg är det alltså i så gott som alla länder utom Sverige en självklarhet att skolan bedriver en konfessionell kristendomsundervisning, med möjlighet att välja bort den för den som så önskar. Den svenska situationen påminner faktiskt mer om situationen i de gamla kommunistländerna. I Belgien t.ex. mötte jag Europaskolans modell, där som en självklarhet eleverna väljer den ena av flera konfessionella eller neutrala alternativ. Denna modell har varit etablerad i Europa i ett tiotal år. Det är dock inte min avsikt i dag att förespråka att den svenska skolan skall bli konfessionell, även om jag menar att både mitt och andras partier bör fundera över kristendomsämnets ställning när vi nu närmar oss Europa. Med det jag har sagt vill jag i stället ge riktiga proportioner och en riktig bakgrund till den svenska debatten, som alltså inte handlar om att förankra skolan i den kristna tron, som ute i hela Europa, men väl om att förankra skolan i den kristna etiken, oberoende av lärares och elevers tro. Men referensramarna i Sverige är så små, utblickarna i Europa -- precis som för mig tidigare -- så få, att redan att tala om kristen etik i skolan framställs som det onormala, det fanatiska. Det är precis som om den sekulariserade och socialiststyrda 60 och 70-talsskolan i Sverige skulle ha varit det normala gentemot i stort sett hela övriga Europa. Det är därför med största tillfredsställelse som jag konstaterar att regeringsförklaringen nu överger den värdeneutralitet som lgr 80 andades. På s. 18 sägs det att skolan inte skall påverka elevernas värderingar, moral och människosyn. Höstens regeringsförklaring lägger fast att ''Skolans verksamhet skall grundas i de etiska normer som genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land. Skolan skall också ge barn och ungdomar en fast grund för etiska ställningstaganden.'' Det är en stor landvinning att vi nu fått med de formuleringar Beatrice Ask hade i direktiven till läroplanskommittén i själva regeringsförklaringen. Regeringens utgångspunkt i kristen etik märks inte bara i detta sammanhang i regeringsförklaringen utan finns också med som ledstjärna för hela samhällsbygget: ''Ett dynamiskt samhälle ställs inför nya etiska frågor. Inte minst de senaste årens ekonomiska utveckling visar moralens betydelse för samhällsklimatet. Där moralen sviktar, urgröps också tilltron till samhällets spelregler och institutioner. Nu skärps kraven i politiken på en fast etisk grundåskådning. Regeringens utgångspunkt är den syn på människans lika värde och människolivets helgd som genom Sveriges kristna och humanistiska tradition är så starkt förankrad i vårt land. Varje människa är unik. Varje människa har rätt att respekteras för sin särart. Kollektivet får aldrig kväva den enskildes frihet, ansvar, skaparförmåga och rätt att välja. Den svages rätt till trygghet och integritet och den ensammes rätt till delaktighet utgör grunden för en politik som slår vakt om människans värdighet och samhällets sammanhållning.'' Man har kritiserat oss kristdemokrater för att vi valde sida i blockpolitiken och för att vi blev en del av regeringsunderlaget för en borgerlig regering. Till dessa kritiker kan man bara ställa frågan om de tror att en socialdemokratisk regering, som skapat den värdeneutrala skolan, någonsin i en regeringsförklaring skulle ha bejakat vår kulturs rötter i kristendomen och haft den kristna etiken som sin regerings utgångspunkt. Att ersätta behovet av tusentals detaljreglerande lagparagrafer med att svenska folket får en egen, inre etisk kompass, en förmåga att skilja på rätt och orätt, på mitt och ditt, kommer att vara ett arbete på mycket lång sikt. Men regeringsförklaringen har lagt grunden genom att förankra såväl skolan som hela samhällsbygget i den kristna etiken.

Herr talman! Regeringen har gång på gång deklarerat på sina resor runt om i landet: Hela Sverige skall leva! Jag tror att många har uppskattat dessa deklarationer, och jag tror att minst lika många är besvikna i dag. Ett år efter den borgerliga regeringens övertagande börjar vi se resultatet av budskapet, inte minst inom utbildningsområdet. När socialdemokratin under 70-talet tog initiativet till en kraftig utbyggnad av högskolan, användes resurserna i stor utsträckning till att bygga upp fler högskoleenheter runt om i landet. De högskolorna har spelat en viktig roll för sina regioner. Samtidigt har förutsättningarna för flera ungdomar och vuxenstuderande från olika samhällsklasser stärkts betydligt. Närheten till en egen högskola har lockat nya grupper av människor att vidareutbilda sig. De nya högskolorna har också ofta visat på ett kreativt klimat, och de har tillfört både högskolevärlden och näringslivet viktiga kunskaper och kvaliteter. När nu 90-talet kräver nya, kraftfulla satsningar på den högre utbildningen har regeringen en unik chans att stärka och utveckla de små och medelstora högskolorna. Men den chansen spelas bort av Utbildningsdepartementet, som hafsigt och utan någon långsiktig analys fördelar det mesta av högskolans resurser till redan stora högskolor och universitet. Det mest talande exemplet på regeringens agerande är den helt ogenomtänkta fördelningen som gjordes av 4 000 nybörjarplatser inför höststarten 1992. En fast och långsiktig fördelning av högskoleplatser gjordes snabbt under några augustiveckor i somras, ogenomtänkt och utan någon regionalpolitisk hänsyn. Resultatet blev i det närmaste helt osannolikt. När Hur överensstämmer det med regeringens högstämda deklaration om att hela landet skall leva? Att det här i och för sig är moderat politik kan vi kanske ana. Men är det en centerpartistisk syn på en framåtsträvande högskolepolitik? I dag har vi 36 olika högskoleenheter runt om i landet, 16 av de 36 enheterna är mindre och medelstora högskolor. Dessa 16 svarar tillsammans för 9 % av allt det som högskolesektorn omsätter under ett år. Ändå bedriver de små och medelstora högskolorna i dag en verksamhet av hög kvalitet. Där finns flera exempel på hur man med förhållandevis små resurser driver viktiga forskningsprojekt. Här finns en initiativ och nybyggarandra, en anda som kan tillföra hela högskolevärlden nytt blod. I en tid när avståndet mellan universiteten och näringslivet debatteras starkt är många små högskolor exempel på hur ett fruktbart och gott samarbete mellan arbetsliv och näringsliv kan utvecklas. Med den utbildningspolitik som regeringen bedriver är risken stor för att entusiasmen svalnar och att både lärare och studenter misströstar om möjligheterna till utveckling. De mindre högskolorna måste på sikt få tillräckliga resurser, som säkrar ett långsiktigt gott utbildningsutbud och som garanterar goda forskningsoch utvecklingsmöjligheter för både lärare och forskare. Det finns ett anglosachsiskt uttryck som säger: ''Small is beautiful''. Internationella erfarenheter visar många gånger att en intressant utveckling sker vid högskolor som i ett svenskt perspektiv skulle kunna betecknas som små. Det skall framöver fördelas ytterligare 2 000 högskoleplatser. Vilka beslut kommer att ligga bakom den fördelningen? Är man på Utbildningsdepartementet beredd att satsa mera på de små och medelstora högskolorna, de högskolor som har stora behov av det? Herr talman! Vi socialdemokrater deltar gärna med våra synpunkter och idéer kring både fördelningen och skolornas roll i framtiden. Vi vill vara med och verka för att alla skall ges möjlighet att vidareutbilda sig. Det finns stora möjligheter för oss i riksdagen att styra utbildningen så att dess frukter kommer alla till del. Men det krävs en medvetenhet och en vilja hos oss för att klara det. En satsning på goda utbildningsmöjligheter för hela landet är ändå en av framtidens allra viktigaste frågor.

Herr talman! Förutsättningarna för vårt lands deltagande i samarbetet över nationsgränserna håller på att förändras på ett mer genomgripande sätt än kanske någonsin tidigare under detta sekel. I centrum för diskussionen står ofta det europeiska samarbetet i dess olika former. Sverige avser att under de närmaste åren ta steget in i det europeiska samarbetets kärna genom att vi blir medlem i EG. Vi spelar dessutom en viktig roll när det gäller arbetet på att inom ramen för den europeiska säkerhets och samarbetskonferensen, ESK, bygga upp en stabil freds och samarbetsordning för Europa i dess helhet. Alla inser att det i dag ställs krav på ett starkt utbyggt samarbete för att säkra freden och möjligheten till en stabil utveckling i Under efterkrigsdecennierna har det nordiska samarbetet betytt mycket för att stärka våra möjligheter att utveckla våra samhällen i enlighet med nordiska önskemål och nordiska prioriteringar. Den naturliga gemenskap som finns över gränserna i Norden är en naturlig grund för och en starkt pådrivande kraft i det nordiska samarbetet. Det nordiska samarbetet utvecklades tidigt till en banbrytande regional samarbetsform. Det räcker med att hänvisa till vad överenskommelser som den nordiska socialkonventionen, den nordiska passunionen och den nordiska arbetsmarknadskonventionen har betytt för våra medborgare och våra samhällens utveckling. Samtidigt har också begränsningarna varit uppenbara. Vårt områdes utsatta strategiska situation under konfrontationsdecennierna och de skilda säkerhetspolitiska lösningar som de olika ländernas geografi och historia ledde fram till satte naturliga gränser för samarbetet och dialogen i främst utrikesoch säkerhetspolitiken. Gradvis blev det dessutom allt tydligare att den fortgående ekonomiska integrationen, europeiskt och globalt, som en förutsättning för välståndet i Norden gjorde det nordiska området alltför litet när det handlade om en effektiv samverkan på det ekonomiska och det monetära området. Det stod klart redan när det europeiska frihandelsområdet EFTA bildades 1959 och har sedan dess blivit ännu mycket tydligare. talen utmärktes av en stark dynamik, då område efter område lades till samarbetet, vore det dumt att försöka förneka att samarbetet förlorade mycket av sin kraft och t.o.m. stagnerade under 1970 och 1980-talen. Det ena försöket efter det andra att lägga nya områden till det tidigare samarbetet misslyckades under dessa decennier. Nu står vi inför en i grunden förändrad situation. Den har sina rötter i den förändrade politiska situationen i Europa i dess helhet, liksom i det faktum att samtliga nordiska länder, med undantag av Island, nu inriktar sig på ett fullvärdigt medlemskap i den europeiska gemenskapen. Förutsättningarna för det nordiska samarbetet förändras därmed radikalt. Inför det nordiska statsministermötet i Mariehamn i november förra året diskuterades denna situation informellt mellan de nordiska statsministrarna. Vid mötet fattade vi ett formellt beslut om att tillsätta en grupp av personliga representanter för att mot bakgrund av denna nya situation göra en nyvärdering av det nordiska samarbetet. I sanningens namn skall sägas att det som bakgrund också låg den genom åren växande känslan av att det nordiska samarbetet på vissa områden kommit att kännetecknas av byråkrati och kostnader som växt på ett sätt som inte riktigt stod i proportion till samarbetets faktiska resultat. De personliga representanternas arbete har på ett förnämligt sätt letts av ambassadören Jaakko Iloniemi från Finland, och som mina representanter i detta arbete har deltagit nuvarande landshövdingen Gunnar Björck och f.d. Utgångspunkten för gruppens arbete var att finna former för ett vitaliserat och stärkt nordiskt samarbete inom den vidare europeiska ram som vårt deltagande först i EES-samarbetet fr.o.m. 1993 och därefter för de flesta nordiska länder medlemskapet i EG från mitten av 1990-talet kommer att innebära. Dubbelarbete mellan det nordiska och det europeiska samarbetet skall undvikas, samtidigt som möjligheterna till en ny nordisk politisk samordning i det nya Europa bör tas till vara. Efter det att en mellanrapport har redovisats i anslutning till Nordiska rådets session i Helsingfors i mars i år, tog statsministrarna emot den slutgiltiga rapporten från gruppen av personliga representanter vid statsministermötet på Bornholm i augusti. I ett gemensamt uttalande anslöt sig statsministrarna till huvudlinjerna i rapportens förslag. Centralt i detta gemensamma uttalande var konstaterandet att ''i denna situation har de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för första gången på mycket länge gemensamt intresse av att delta i ett utbyggt utrikespolitiskt, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt samarbete i Europa''. När samtliga nordiska länder nu blir delar av den gemensamma inre marknaden ändras förutsättningarna på en rad områden inom det nordiska samarbetet. En omprioritering blir angelägen och nödvändig, vilket också Nordiska rådet har uttalat sig för vid sessionen i våras. Frågor som vi tidigare strävat efter nordiska lösningar på får nu sin lösning för Norden i den vidare europeiska ramen. Det skapar förutsättningar för att koncentrera det nordiska samarbetet till frågor där den nordiska samarbetsmodellen förblir unik, och där samhörigheten mellan de nordiska länderna saknar europeisk motsvarighet. Som ett av de områden som lyfts fram kan nämnas kulturfrågorna. I ett alltmer integrerat Europa ökar behovet av att värna och vidareutveckla den nordiska kulturella identiteten, och den roll som det nordiska samarbetet kan spela i detta hänseende bör ges en ökad vikt. Inom ramen för översynen prövas nu möjligheten att de medel som frigörs genom rationalisering och avbyråkratisering på andra områden kan utnyttjas för att t.ex. bygga upp en betydande Nordisk Kulturfond med just denna inriktning. Men även på andra områden bibehåller det nordiska samarbetet sin betydelse. Jag tänker t.ex. på miljöpolitiken och de satsningar på utbyggnad av gemensam infrastruktur som kommer att ske. Under lång tid har det från parlamentarikerna i Nordiska rådet klagats på regeringarnas mindre påtagliga engagemang för det nordiska samarbetet. Jag tillhör själv dem som i egenskap av ledamot av rådet under snart ett decennium fört fram denna ståndpunkt. Mot denna bakgrund, men också mot bakgrund av de krav som den europeiska integrationen ställer, föreslås nu att regeringarnas och i synnerhet statsministrarnas roll i och ansvar för samarbetets utveckling stärks. Statsministermötena, som vitaliserats redan under det år som har gått, bör kunna äga rum oftare och tydligare ges rollen av att ange inriktningen av den del av det nordiska samarbetet som regeringarna bär ansvaret för. Det införs ett roterande ordförandeskap av i princip samma modell som tillämpas i det europeiska samarbetet, och den tillträdande ordföranden ges rollen att inför det Nordiska rådet redogöra för de planer som finns vad gäller att utveckla och föra samarbetet vidare. På detta sätt stärks den politiska ledningen av samarbetet, samtidigt som dialogen mellan regeringar och parlamentariker blir tydligare och klarare. Den dagliga koordineringen av samarbetet skall skötas av en samarbetskommitté med statssekreterare eller tjänstemän i motsvarande ställning från de olika nordiska länderna. Även samarbetsministrarna spelar en betydelsefull roll när det gäller att leda det dagliga arbetet. Det konkreta arbetet kommer även i fortsättningen att ske direkt mellan resp. fackministrar och tjänstemän. Det är en fördel om detta kan ske med så litet av byråkrati som möjligt, och i detta syfte prövas nu möjligheterna att påtagligt minska antalet formella ministerråd och ämbetsmannakommittéer. Erfarenheterna visar att dessa i vissa fall snarare har tyngt än underlättat det faktiska samarbetet i olika sakfrågor. För att stärka koordineringen av det samlade samarbetet och för att minska byråkrati och kostnader föreslås en samlokalisering av Nordiska rådets presidiesekretariat och Nordiska ministerrådets sekretariat. Även om funktionerna är olika, är det uppenbart att en samlokalisering innebär betydande fördelar. Utrikes och säkerhetspolitiken har redan, trots de formella begränsningar som råder, fått sin plats på den nordiska dagordningen. Mötena mellan utrikesministrarna har blivit fler, och de gemensamma uttalandena i olika frågor som antas har blivit alltmer omfattande. Även de möten som förekommer mellan försvarsministrarna har ägnats åt tankeutbyte vid sidan av den formella dagordningens mer strikta inriktning. Och när statsministrarna vid mötet på Bornholm i ett gemensamt uttalande tog upp frågan om tillbakadragande av kvarvarande ryska trupper från Estland, Lettland och Litauen var detta en viktig markering, såväl i själva sakfrågan som när det gäller utrikes och säkerhetspolitiska frågornas nya ställning i den nordiska dialogen. Denna utveckling kommer säkert att fortsätta. I ett läge där vi är intresserade av att delta i ett utrikesoch säkerhetspolitiskt samarbete i Europa i övrigt är det självklart att vi har ett starkt intresse av en dialog med våra grannländer i dessa frågor. Från svensk utgångspunkt kan det finnas skäl att särskilt framhålla den betydelse som detta har för relationerna mellan Sverige och Finland. Det arbete som statsministrarna har utfört har naturligen koncentrerats främst på det arbete som regeringarna har det direkta ansvaret för. Detta innebär inte att det inte skulle finnas utrymme för nytänkande också i vad gäller de parlamentariska delarna av samarbetet. Men ansvaret för att det här sker en prövning av de nya möjligheterna måste rimligen ligga främst på Nordiska rådet självt. Arbetet går nu vidare. På samma sätt som jag i dag informerar riksdagen här, informerar mina statsministerkolleger i de övriga nordiska länderna i dessa dagar sina resp. riksdagar. Frågan kommer därefter att bli föremål för en diskussion vid Nordiska rådets session i Århus i början av november, och det är statsministrarnas gemensamma förhoppning att på grundval av dessa olika diskussioner kunna lägga fram förslag till förändringar i Helsingforsavtalet om det nordiska samarbetet till Nordiska rådets ordinarie session i Oslo i mars nästa år. Dessa bör, efter godkännande av resp. riksdagar träda i kraft så snart som möjligt. På sina håll har man under de gångna decennierna velat se eller konstruera en motsättning mellan det nordiska och det europeiska samarbetet. Det ena skulle på något sätt kunna fungera som alternativ till det andra. I dag ser vi att det inte är så. Det är det faktum att samtliga nordiska länder nu tar steget in i den inre gränslösa europeiska marknaden och att Nordens absoluta huvuddel från mitten av 1990-talet kommer att tillhöra det europeiska samarbetets kärna som ger oss möjligheten att nu förnya det nordiska samarbetet. Det har kört fast under gångna decennier, men nu kan vi dra loss det igen. Statsministrarnas gemensamma arbete är betydelsefullt. Det är dock inte det sista ordet i denna fråga. Debatten om dess konkreta förslag kommer att fortsätta under de närmast månaderna, innan vi kommer fram till de formella besluten. Och även därefter är jag övertygad om att vi under de år som ligger framför oss kommer att ha anledning att gå vidare med den vitalisering av det nordiska samharbetet som krävs. När samarbetet i hela Europa nu förändras och förstärks är det vår uppgift att förändra och förstärka också samarbetet mellan våra nordiska länder. Inom den europeiska ramen är det vår uppgift att göra Norden till en samarbets och tillväxtregion, som visar lösningar och framkomstvägar som kan vara banbrytande också för andra. Den förnyelse av det nordiska samarbetet som statsministrarnas gemensamma arbete nu har inlett skapar förutsättningar för detta.

Herr talman! Jag tackar Sten Andersson i Stockholm för de berömmande orden. Jag tror också att -- även om jag av lätt insedda skäl är litet part i målet, men eftersom vi är många kan jag säga det -- detta är betydelsefullt, att vi har denna nya ansats och att vi tar detta politiska ansvar. I detta ligger ingen garanti för att vi lyckas, men jag tror att detta är den väg som vi måste gå för att förnya det nordiska samarbetet och för att göra det relevant i det större europeiska sammanhanget. Det europeiska samarbetet är politiskt till sin natur. Att vi nu stärker det politiska ansvaret för det nordiska samarbetet ger oss en ökad kraft i Europa. Frågan om samarbetsministrarnas roll hör till dem som har diskuterats fram och tillbaka i detta sammanhang. Ett tag sades det från ett visst håll att de kanske inte behövs, att de ibland inom resp. regeringar har haft relativt svag ställning och att de därmed har blivit en mellanfunktion som man inte såg värdet av. Jag har själv haft inställningen att samarbetsministrarna behövs, bl.a. därför att det låter så bra i sak att lasta detta på statsministrarna, men då bortser man litet från det faktum att statsministrarna har en del annat att göra än att bara ägna sig åt det nordiska samarbetet. Det är över huvud taget en allmän tendens i den politiska och konstitutionella utvecklingen att statsministrar, som tidigare hade ett ansvar bara för att koordinera statsrådens arbete, nu får ett självständigt ansvar för politiska frågeställningar, inte minst på det utrikespolitiska området. Därmed kommer det, enligt min mening, att vara nödvändigt att ha ett statsråd i regeringen som vid sidan av statsministern har ett ansvar för det nordiska samarbetet, på samma sätt som vi har statsråd som har ansvar för en lång rad olika frågeställningar som statsministern för den sakens skull inte kan smita undan ansvaret för, även om han ibland skulle vilja göra det. När det gäller Olof Johansson vill jag säga att den redovisning som jag ger här självfallet är regeringens redovisning, den är inte min. Beträffande frågeställningen i övrigt ber jag att få återkomma till den senare.
Herr talman! Efter statsministerns mycket ödmjuka inställning till sin egen roll, tycker jag att det är välgörande med den fina utgångspunkt som statsministern ändå intar i detta sammanhang, nämligen att Nordiska rådet skall få behålla den stabila grund som det har men att man även skall sträva efter en förnyelse. Både när det gäller Ministerrådet och när det gäller det parlamentariska arbetet läggs ju den uppfordrande uppmaningen över på denna kammare. Jag tror att det är riktigt att vi känner en stark förpliktelse att vara med och förnya arbetsformer, höja tempot och se till att nordiskt samarbete blir mer operativt inriktat. På den punkten är vi ju så att säga i grunden överens att det inte är detta som är problemet. Det handlar mer om hur vi når fram. Sten Andersson väckte frågan om hur det blir med samarbetsministrarnas roll. Jag tror, även efter statsministerns besked, att detta bör ses över ytterligare. Vårt intryck av det arbete som har pågått under åren är att samarbetsministrarna inte har räckt till, inte hunnit med eller att arbetet inte har haft den rätta formen. Detta behöver ytterligare ses över. Jag är en av dem som tror att nordiskt samarbete kommer att ha ett stort värde framöver oavsett hur det blir med det övriga internationella samarbetet. Jag tror rent av att det kommer att bli extra nödvändigt med ett starkt nordiskt samarbete då vi kommer in i ett större europeiskt sammanhang. Min fråga efter statsministerns deklaration är om han fortfarande ser optimistiskt på frågan om detta kan bli möjligt.
Herr talman! Jag är nästan alltid optimist. I detta fall är jag också en relativt välgrundad optimist. Jag har fortfarande den optimistiska bilden i denna del. När det gäller reformer inom Nordiska rådet, dvs. den parlamentariska delen, var jag tämligen försiktig i det som jag sade. De som känner mig från så att säga den andra sidan, då vi arbetade tillsammans i Nordiska rådet som parlamentariker, vet att jag har tämligen bestämda åsikter på den punkten och anser att relativt mycket kan göras. Detta var även Sten Andersson, som ordförande i delegationen, inne på. En av de frågor som bör tas upp i detta sammanhang är den som Sten Andersson berör, dvs. om ministrarna formellt skall ingå i Nordiska rådet eller inte. Jag vill som statsminister inte ha någon bestämd mening på den punkten. Som parlamentariker hade jag ståndpunkten att detta skall vara parlamentarikernas organ. Sedan skall regeringarna sköta sig själva. Nu är jag statsminister, och nu skall jag inte inta någon ståndpunkt alls. Beträffande allmänbehovet av det nordiska samarbetet är mitt bestämda intryck från detta råd att det nordiska samarbetet behövs mer än tidigare. Sedan handlar det nordiska samarbetet väldigt mycket om de europeiska frågorna. Jag har ofta förekommande kontakter med mina nordiska statsministerkolleger då vi diskuterar olika aspekter på framför allt den europeiska utvecklingen. Vi ser det nordiska samarbetet mycket som ett sätt att stärka vårt individuella nationella men också vårt gemensamma nordiska inflytande i den europeiska processen. Det tror jag kommer att bli allt viktigare för varje år som går under 1990-talet.

Herr talman! Det gladde mig naturligtvis att samarbetsministern och statsministern är helt överens då det gäller hur samarbetsministern skall fungera inom den nya organisationen. Det finns emellertid ett uttalande av Olof Johansson som jag gärna skulle vilja ha en kommentar till, eller rättare sagt skall jag uttrycka förhoppningen om att ni är lika eniga också om det förslag som föreligger. Enligt uppgift i en tidning har Olof Johansson sagt följande, men jag har inte hört honom säga det själv: Det är en klar risk att det nordiska samarbetet försvagas ytterligare nu när statsministrarna vill flytta upp det på en informell regeringsnivå utan folkligt deltagande och debatt. Jag hoppas att det föreligger enighet också om innehållet i det nya förslaget.
Herr talman! Jag har under de gångna åren fört många diskussioner då jag har försökt anföra vad som har stått i tidningarna om vad Sten Andersson har sagt. Sten Andersson har utnyttjat all sin verbala elegans för att säga att man inte skall lita så mycket på tidningar, i synnerhet när det inte är ordagrant återgivna citat. På denna punkt ber jag därför att få åberopa statsmannaord.

Herr talman! Svaret på den första frågan kan bli en illustration till det att statsministrarna inte har tagit över hela det nordiska samarbetet. Frågan om de nordiska informationskontoren i Baltikum har, såvitt jag förstår, diskuterats mellan statssekreterarna i de olika nordiska länderna. Den enda mycket fragmentariska information som jag har i denna fråga är det som jag har läst i tidningen. Den har alltså inte varit uppe på statsministernivå, och jag har inte haft möjlighet att sätta mig in i frågan och kan därmed icke ge något konkret besked, men frågan är föremål för kontakter. Regionalpolitiken finns med bland de frågor som nämns översiktligt i Iloniemigruppens rapport. Regionalpolitiken tillhör de frågeställningar som påverkas, först av EES-avtalet och därefter av EG medlemskap. Det är framför allt inom ramen för EG som vi skall kämpa för våra regionalpolitiska intressen. Vi skall kämpa för att se till att vi får stödordningar, principiellt och praktiskt, så att vi kan tillgodose nordiska intressen i det som vi i den europeiska diskussionen kallar de subarktiska och arktiska områdena. Sedan skall vi framför allt skapa förutsättningar för det gränsregionala samarbetet. Jag är övertygad om att det gränsregionala samarbetet, som det så vackert heter, kommer att få förbättrade förutsättningar när vi alla tillhör den gemensamma europeiska ramen. Det kommer med all sannolikhet också att vara en del av det nordiska samarbetet. När det gäller fördelar och nackdelar med en samlokalisering vill jag säga följande. Varje förändring, när man flyttar en apparat till ett annat ställe eller skall göra rationaliseringar, möts av invändningen att den inte medför några besparingar. Jag är öppen för andra besparingsförslag -- det är jag alltid. Men att det inte skulle innebära betydande fördelar både administrativt och samordningsmässigt att ha presidiesekretariatet och ministerrådssekretariatet, som skall samarbeta med varandra, i samma stad, förefaller mig svårt att förstå. Det anses av dem som har tittat på detta att där finns betydande besparingar att göra. Den nordiska kulturfonden är skisserad, men inte utformad i sina detaljer. Ett förnyat utredningsuppdrag har getts till den mångsysslande f.d. statssekreteraren Jan O. Karlsson. Han kommer att redovisa det, och det kommer att ges möjlighet till fortsatt diskussion i den frågan.
Herr talman! Jag vill liksom tidigare talare framföra min uppskattning av den vilja till ett starkt nordiskt samarbete som statsministern ger uttryck för i denna information. Jag vill också instämma med dem som tidigare har betonat att det nordiska samarbetet inte minskar i betydelse, utan snarare ökar väsentligt i betydelse, i samband med att den europeiska integrationen ökar. Det gäller direkta kontakter mellan de nordiska länderna, men också i hög grad möjligheten till gemensamt nordiskt agerande inom ramen för t.ex. EG. Ett viktigt motiv för oss att nu försöka ta steget till ett medlemskap är våra möjligheter att påverka den europeiska utvecklingen på väsentliga områden. Ett land som Sverige väger naturligtvis ganska lätt, medan däremot de nordiska länderna tillsammans kan väga ganska tungt. Vi har i de nordiska länderna gemensamma värderingar på det sociala området, på miljöområdet och på andra områden. Vi har också faktiska gemensamma intressen, som har att göra med vår geografiska belägenhet. Jag skulle vilja fråga statsministern vilka förberedelser som i dag görs för att underlätta ett gemensamt agerande från de nordiska länderna. Det kan vara aktuellt redan i förhandlingsprocessen att se till att vi lyfter fram de områden där vi har gemensamma intressen, även om vi skall förhandla var för sig. Men det kan också gälla den dag då alla nordiska länder kanske är medlemmar, att vi då kan samarbeta kring gemensamma intressen.
Herr talman! Jag kan ansluta mig till mycket av det som Pär Granstedt sade. När vi väl har blivit medlemmar i EG tror jag att vi ständigt kommer att ha mycket att tala om -- parlamentariker och företrädare för regeringen. Samtidigt vill jag säga att jag inte tror att vi skall begränsa oss till den nordiska kretsen. Det tror jag inte heller att Pär Vi får inte skapa intryck av att vi begränsar oss till den nordiska kretsen. Vi skall anstränga oss för att söka allierade, vänner och kompanjoner i Europa, över hela dess bredd. Min allmänna bedömning är att vi kommer att ha mycket stora förutsättningar för det. Norden kan vara en bas, men låt oss inte låsa oss inom den nordiska ramen i detta sammanhang. De kontakter som finns är mycket omfattande. Jag hade t.ex. ett långt samtal med den danske statsminister Poul Schlüter i förrgår, i samband med de danska kontakterna med de olika EG-länderna. Det är för att vi skall vara på samma våglängd i förhållande till de mycket omfattande kontakter som vi har från svensk sida. Vi kommer att ha ett nordiskt statsministermöte i Århus vid en tidpunkt då jag tror att det kommer att föreligga en dansk förhandlingslinje. Vi kan då diskutera vad den innebär för oss alla. Det finns också ett mycket omfattande samarbete mellan Europaministrarna, de som förhandlar. Där finns den lilla, formella begränsningen som man inte skall bortse från, nämligen att Norge ännu inte har fattat beslut om att söka medlemskap. Innan det formella beslutet är fattat av det norska stortinget och ansökan inlämnad, kan vi inte ha riktigt samma djup i den formella kontakten mellan Stockholm och Oslo som vi i dag har i kontakten mellan t.ex. Stockholm och Helsingfors. Men även om vi kommer att föra separata förhandlingar och har separata intressen på ett antal punkter, och vi kanske inte har gemensam tidtabell i varje detalj, kommer det att bli parallella förhandlingar under ett mycket nära och förtroendefullt samarbete. Det är jag övertygad om. Det jag har sagt i denna fråga kan intygas och sägas på samma sätt av företrädare för samtliga de nordiska regeringarna.
Herr talman! Jag vill egentligen bara bekräfta att jag delar uppfattningen att vi måste ha nära samarbete också med andra länder. Det är en förutsättning för att över huvud taget nå framgång inom t.ex. EG:s ram. Vi har erfarenhet från exempelvis FN:s organ av hur man först når fram till en gemensam nordisk position och sedan, utifrån det, vinner stöd från andra. Jag kan med tillfredsställelse notera det statsministern har sagt om de omfattande kontakterna och hoppas att de kommer att kunna leda till konkreta resultat i form av gemensamma nordiska positioner.
Herr talman! Det finns inga större meningsmotsättningar på den punkten. Jag vill bara notera att det finns vissa skillnader som vi inte kan bortse från. Pär Granstedt berör i en artikel i DN i dag bl.a. den danska positionen och säkerhetspolitiken. Vi skall då inte glömma att Danmark är medlem i NATO. En del av det danska agerandet har att göra med att man vill värna om NATO:s ställning i den europeiska säkerhetspolitiska arkitekturen i framtiden. Personligen har jag inga invändningar mot denna del av den danska politiken. Men den kan inte, av lätt insedda skäl, automatiskt överföras och göras till svensk politik.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga om statsministern har några kommentarer till tankarna på en gemensam nordisk valuta.
Herr talman! Det var en tanke som flög fram genom debatten på 1970-talet, om jag inte missminner mig. Man studerade då möjligheterna av en närmare nordisk valutapolitisk och ekonomisk-politisk koordinering. Den slutsats man då kom fram till var att Norden var för litet. Det gav inte några stabilitetsfördelar över huvud taget för de nordiska länderna. Därmed begravdes tanken. Om nu tanken var inaktuell på 1970-talet, i den tidens finansiella värld, har den inte ökad relevans på 1990-talet. Det är svårt att se att den skulle kunna utgöra ett alternativ. Den ger inte stabilitet och trygghet på det sätt ett deltagande i det europeiska monetära samarbetet skulle ge. Därmed skulle det riskera att skapa en instabilitet och marginalisering för de nordiska ekonomierna och de nordiska finansiella marknaderna som jag är övertygad om att samtliga nordiska länder vill undvika. En annan sak är att vi inom ramen för det europeiska ekonomiska och monetära samarbetet har skäl att utveckla dialogen och samarbetet mellan de nordiska regeringarna och riksbankerna. Den strävan tror jag också är gemensam.
Herr talman! I deklarationen av de nordiska statsministrarna den 17 augusti i år står det att rapporten om det framtida nordiska samarbetet skall dryftas med parlamenten i de nordiska länderna. Är det statsministerns uppfattning att denna rapport är färdigdryftad i och med denna informationsstund, eller kommer regeringen med någon form av skrivelse till riksdagen, som ger möjlighet till en mera ingående behandling?
Herr talman! Sten Andersson hade ett förslag på denna punkt, att vi skulle få ytterligare en diskussionsmöjlighet. Författningen och riksdagsordningen ger oss inte så många möjligheter. Att komma med en proposition eller riksdagsskrivelse är att ta till i detta fall. Däremot har vi diskuterat möjligheten att ha en mera grundlig genomgång inom ramen för Nordiska rådets svenska delegation, dvs. parlamentarikerna. Jag är självfallet beredd att efter det att vi har haft diskussionen vid Nordiska rådets session i Århus återkomma till en förnyad diskussion här i kammaren. Jag tycker att det kan vara naturligt och bra.
Herr talman! Det är mycket angeläget att Nordiska rådet diskuterar sig självt, likaväl som det är angeläget att Nordiska ministerrådet diskuterar sig självt. Men jag tror att det nordiska samarbetet har intresse också i vidare kretsar än dessa i och för sig mycket förtjänstfulla grupper.
Herr talman! Jag instämmer till fullo i detta. Det är bakgrunden till dagens diskussion och även till det faktum att vi mycket väl kan planera in en liknande diskussion mellan Århussessionen och vår egen höstsessions slut. Jag tycker att det är ett bra initiativ.
Herr talman! Jag instämmer med dem som tidigare har uttryckt sin uppskattning över inriktningen av det fortsatta samarbetet. Det är naturligt att man förnyar sig när förutsättningarna förändras. Men jag vill ta upp en diskussion om metoderna. Många uppfattar det så, att den rapport som har framlagts innebär ett försvagat parlamentariskt inflytande. Jag vill att statsministern redovisar sin syn på det parlamentariska inflytandet i framtiden. Jag vill ge några exempel. Det ena exemplet är att regeringarna inte skall ingå i rådet, något som skulle ge tillfälle till en dialog och en nära och tät kontakt. Det andra exemplet är att man skall frångå metoden att använda samarbetsprogram, som ger möjlighet till dialog, kontakter och inflytande genom att man tar ställning och rekommenderar hur man skall gå vidare. Likaså försöker man splittra upp utskottsadministrationen och göra den nationell i stället för nordisk. Sammantaget minskar detta parlamentarikernas inflytande. Jag vill därför redan i dag höra litet om statsministerns syn på detta. Vi fortsätter naturligtvis denna debatt i Jag har också en kort fråga, som gäller samlokaliseringen. Jag tillhör dem som tror att man kan få vissa vinster av en samlokalisering, något som inte skall sammanblandas med samordning. Jag undrar om det är helt avgjort var denna lokalisering skall ske.
Herr talman! Den senare frågan är inte avgjord. Vi har medvetet först velat fatta beslutet om att samlokalisera. Sedan vet vi att den stora nordiska bataljen utbryter. Låt oss först tala om samarbete, innan vi förklarar varandra krig i frågan om var det hela skall ligga. Men om jag ser saken från svensk utgångspunkt har jag självfallet svårt att komma ifrån att Stockholm ligger där det ligger, dvs. hyggligt centralt placerat. Jag vill säga detta utan att framföra någon absolut bestämd mening i denna fråga. Lena Öhrsvik talar vidare om att stärka rådet. Jag håller kanske inte med på de konkreta punkterna, men jag instämmer rent allmänt. Jag tycker att det nordiska parlamentarikersamarbetet måste förstärkas. Jag har personligen en lång rad idéer om hur detta skulle kunna ske, men jag tycker inte att det är statsministrarnas sak att genomföra det. Jag tycker att parlamentarikerna därvidlag har en roll. Jag kan personligen med utgångspunkt i mina erfarenheter under ett antal år i rådet tycka att man har gjort ett antal saker under gångna år som medfört att man snarast har rört till formerna och byråkratiserat för mycket. Det har gjort att det är litet oklart vem som ansvarar för vad i den tilltagande nordiska samarbetsapparaten. Det är få saker som jag skulle välkomna så mycket som rejäla initiativ från parlamentarikerna för att göra parlamentarikerdimensionen av det nordiska samarbetet mera livaktig och central i den politiska debatten i våra resp. länder.
Herr talman! Jag har i min hand ett pressmeddelande från det nordiska utrikesministermötet på Svalbard i augusti, där man säger att det var enighet om att det var viktigt att få klarlagt i vad mån nordostpassagen på sikt skulle kunna bli en realistisk sjörutt. För att den skall kunna bli det fordras bl.a. att järnvägsförbindelserna med de hamnar som finns vid Vita havet, kanske med Kandalaksja och Har någon diskussion om sådana järnvägsförbindelser förts i något sammanhang? Kan man i en framtid också tänka sig att Nordiska rådet kan ta beslut om sträckningen av sådana järnvägar som behövs däruppe och som skulle fungera som en injektion för det svenska, norska och finska näringslivet på Nordkalotten?
Herr talman! Jag tror inte att Nordiska rådet kan åta sig att fatta beslut om järnvägssträckningar i Arkhangelsk och Kandalaksjaområdena i norra delen av Ryssland. Det får i allt väsentligt överlåtas åt de ryska myndigheterna. Vad gäller nordostpassagen har det tidvis framför allt på norskt initiativ förekommit en diskussion mellan de nordiska utrikesministrarna. Vad denna leder till återstår väl att se. Jag tror att detta framför allt har ett samband med utvecklingen av helt ny teknologi när det gäller mycket stora oceangående isbrytande fartyg. Det är inte så mycket fråga om att upprusta järnvägar eller hamnfaciliteter. Trafiken mellan västra Europa eller den nordamerikanska östkusten och de stora hamnarna i Fjärran Östern kommer att gå oss förbi. Men vi har ändå självfallet ett allmänt intresse av att sörja för att den kan utvecklas.

Fru talman! Verkligheten speglas många gånger i våra gamla ordspråk, så också den finansiella krisen vi alla i dag upplever. Jag tänker då på sentensen ''inget ont som inte har något gott med sig''. Allvaret i den kritiska ekonomiska situationen har resulterat i den unika, oheliga alliansen mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna, till vilken även vi i Ny demokrati ansluter oss. Att vi så här långt är överens om riktlinjerna i alla aktuella krispaket får inte innebära en politisk stagnation i vårt arbete med att driva andra angelägna politiska frågor. Det gäller exempelvis möjligheten att förbättra samspelet mellan regering, utskott och riksdag då det gäller information och åtgärder som kan förebygga och dämpa effekten av de krissituationer vi har upplevt och fortsättningsvis kommer att leva med inom finans och bankverksamheten. En bank har inte rätt eller möjlighet att göra dåliga affärer om gällande lagstiftning följs. För kreditgivning gäller nämligen, enligt banklagen, att ''kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen.'' Att döma av beviljade krediter och den situation t.ex. Nordbanken hamnat i måste de ansvariga, inkl. styrelsen, ha brutit mot gällande lagstiftning. Så här långt har de ansvariga gått fria -- och inte bara det. De belönas dess värre med höga avgångsvederlag. Är det fråga om slarv, inkompetens eller trolöshet mot bankens kunder? Det här gäller alltså ytterst vi skattebetalare. Så här långt får allmänheten inte reda på något. Man borde förvänta sig att vi i utskott och riksdag skulle få en utförlig information och dokumentation i ärendet -- innan vi fattar beslut om de miljarder det är fråga om. Det enda som har kommit oss till del som beslutsunderlag är föreslagna 5 och 20 miljarder i regeringens tidigare propositioner. Som ledamot och representant för Ny demokrati i näringsutskottet och riksdagen känner jag ansvar för hanteringen av skattebetalarnas pengar. Dagligen matas vi med massor av material i form av siffror och utredningar. Men i Nordbankenaffären skall vi plötsligt fatta beslut om 5, 20 miljarder, troligen mer av våra skattepengar, utan någon relevant information. Detta är för mig och Ny demokrai helt oacceptabelt. Anmärkningsvärt i sammanhanget är även Finansinspektionens agerande, eller snarare brist på agerande, före och under bankkrisens utveckling. Finansinspektionen har att utöva tillsyn över bankerna, dvs. se till att en bank följer de lagar och författningar som reglerar bankens verksamhet. Finansinspektionen skall vidare med uppmärksamhet följa bankens verksamhet och hålla sig underrättad om förhållanden som kan inverka på en banks säkerhet eller i övrigt är av betydelse för en sund utveckling av bankverksamheten. Detta enligt 7 kap. 1 § Mot bakgrund av dels gällande banklagstiftning, dels Finansinspektionens ansvar som tillsynsmyndighet är det helt otillfredsställande att Nordbankens enorma kreditförluster konstaterats utan förebyggande varningssignaler och information till regering och riksdag. Eller, vet regeringen mer om den här olyckliga utvecklingen än vad som kommit oss i utskotten till del? De många obesvarade frågorna leder till spekulationer, lösa antaganden och brist på tilltro till bank och finanssystemet. Det är hög tid att gå till botten och granska Nordbanken och bankväsendet i övrigt. Finansinspektionens agerande och verksamhet som tillsynsmyndighet måste utredas och göras mer effektiv -- inte minst i förebyggande syfte. Ny demokrati har, med anknytning till regeringens tidigare propositioner om 5 resp. 20 miljarder i kapitaltillskott till Nordbanken, gång på gång, åtminstone vid två tillfällen, föreslagit en utredning av Nordbankens affärer och Finansinspektionens verksamhet. Även finansutskottets ordförande uppmärksammade detta vid det senaste sammanträdet. Men alla framställningar har avslagits, såväl i utskott som i riksdagen. Nu aviserar Nordbanken ytterligare förluster på kanske 10 miljarder. Hur länge skall skattebetalarna hålla Nordbanken under armarna? Hur länge skall vi beslutsfattare, framför allt i utskott och riksdag, fatta dessa miljardbeslut utan ett vettigt och informativt beslutsunderlag? Jag kan nu bara hoppas att min anmälan till konstitutionsutskottet, gällande finans och näringsministrarnas handläggning av informationen till utskott och riksdag i just Nordbankenaffären, även resulterar i en parlamentarisk utredning av Finansinspektionens agerande och fortsatta verksamhet.

Fru talman! Statsrådet Lundgren stod nyss i talarstolen och i sin bänk och talade i replikerna till Hans Gustafsson om hur förskräckligt dåligt det är i Sverige. För att ge litet bakgrund till statsrådets uppträdande -- jag hoppas att statsrådet Lundgren läser protokollet så småningom -- vill jag tala om vad statsrådet Lundgren sade i Borås i mars eller april i år -- på moderaternas distriksstämma, tror jag det heter. Enligt referat i borgerliga Borås Tidning sade statsrådet Lundgren så här: ''Vi skall fortsätta att sänka skatter i flera mandatperioder, bara för nöjet att sänka skatter.'' Det sade biträdande finansministern. Nu talar han om hur förskräckligt dåligt det är i Sverige, och så påstår han att han inte har bidragit till oron på valutamarknaden. Jag var inte med vid mötet, men jag läste i den borgerliga Borås Tidning: ''Åhörarna stod upp och jublade.'' Fru talman! Jag hade tänkt tala om falska profeter. ''Akta er för de falska profeterna. - - På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor från törnen eller fikon på tistlar?'' Vid närmare eftertanke skall jag kanske inte prata om profeter, inte ens goda spåmän. Jag skall nämligen tala om borgerliga riksdagsmän. För ungefär 27 timmar sedan slutade för tillfället den debatt som jag hade anmält mig till. Av naturliga skäl är då de riksdagsmän som jag ville debattera med inte i kammaren, det kan jag i och för sig förstå. Men icke desto mindre behöver några saker sägas. Den 10 juni i år hade vi en ekonomisk-politisk debatt i riksdagen. Under sommaren har jag gått tillbaka till protokollet och tittat efter vad mina meddebattörer sade vid det tillfället. Hör bara! ''Jag sticker inte under stol med att jag som ordförande i finansutskottet är mycket nöjd med resultatet. - - Jag tycker det är ett viktigt besked till omvärlden och finansmarknaden. Det ger stabilitet på valutamarknaden. Därmed finns det också förutsättningar för fortsatta räntesänkningar - -.'' Eriksson som den 10 juni i år sade detta. Då är frågorna naturliga: Vilken stabilitet på valutamarknaden? Var det den stabiliteten som gjorde att, såvitt jag kan bedömma, valutareserven flera gånger om rasade ur landet? Vilka fortsatta räntesänkningar? Det var ju räntehöjningar av aldrig tidigare skådat slag vi fick. Dessutom talade Per-Ola Eriksson om att vi var på rätt väg. Vilken väg, herr finansutskottsordförande? ''Den enda vägen'' är körd. Den är slut. Den slutade i ett stup, fyllt med skyhöga marginalräntor, en arbetslöshet som inte skådats på i varje fall 60 år och ett budgetunderskott som bara rasar i väg. Hör vidare från debatten den 10 juni! ''Det växande intresset utomlands för att placera i räntebärande svenska tillgångar vittnar om ett ökat förtroende för vår ekonomiska politik och kan ses som ett förebud om att en nedgång i räntenivån är på väg - -.'' Den som sade detta den 10 juni var en av författarna till programmet ''Ny start för Sverige''. Nej, det var inte finansministern. Det var medförfattaren Lars Tobisson. Frågorna är: Vilket ökat förtroende utomlands för regeringens ekonomiska politik har man kunnat iakttaga under de senaste månaderna? Hur mycket har räntemarginalen gentemot utlandet minskat sedan herr Tobisson sade detta den 10 juni? Fru talman! Jag erkänner att frågorna är retoriska och litet av att ''skjuta på sittande fågel'', men frågorna måste ställas för att visa för allmänheten hur litet substans det fanns i herr Tobisson profetior. Tvärtom har effekterna blivit utomordentligt allvarliga just därför att företrädare för regeringen i flera veckor, för att inte säga månader, envist upprepade påståenden som närmast blev till besvärjelser: Politiken ligger fast. Den enda vägen gäller. Regeringen för ingen veckopolitik. Och det blev inte bättre av garneringar som: Håll ut! Upp med mungiporna, svenska folk! Det sista exempelet: ''Den finanspolitik som i dag föreslås av er socialdemokrater skulle, om den förverkligades, leda till ännu högre räntor.'' Frågorna är självklara. Hur mycket högre skulle räntorna ha blivit, om vår politik genomförts? Skulle marginalräntan ha blivit 502,5 %? Frågan är kanske litet oförskämd, men den måste ställas, för Carl B. Hamilton sade den 10 juni att med socialdemokraternas politik skulle räntenivån gå upp med 2,5 %. Skulle kanske marknadsräntan ha blivit 29,5 % istället för 27? Följdfrågan till Carl B. Hamilton är: När statsrådet Lundgren m.fl. lägger fram propositioner, där de får ta med sig en del av våra förslag, går då kanske marknadsräntorna upp med 1,25 %? Jag har med detta anförande velat visa att det är bra med självsäkerhet och självförtroende, men jag säger precis som jag sade i debatten den 10 juni: När självsäkerhet och självförtroende går över i arrogans, då är det farligt. Det har denna höst visat.

Fru talman! Nu är inte någon av de tre herrarna som Arne Kjörnsberg apostroferade här. Vi får se om jag hinner kommentera frågorna. Demagogin och retoriken i frågorna är ganska tydliga. Fru talman! Den senaste månadens händelser har varit omskakande för oss alla. Något yrvakna har alla blivit varse att vårt lands ekonomi mår dåligt. Den akuta krisen har kullkastat mången världsbild! Nu banas om än med försiktighet nya vägar, och nya tankar håller på att formuleras. Det har tidigare sagts här i kammaren -- men det förtjänar att upprepas -- att de krispaket som formades under stark tidspress vittnar om ett stort politiskt mod. Att jag som liberal givetvis tyckte att det var skönt att Bengt Westerberg och Anne Wibble var aktiva i de rökiga rummen på Rosenbad, är måhända ingen överraskning. Men jag tycker att såväl Carl Bildt som Ingvar Carlsson förtjänar en eloge för att de äntligen lade ner de ideologiska stridsyxorna -- i varje fall för stunden. Jag är övertygad om att krisuppgörelserna lägger grunden för en bättre utveckling av ekonomin och därmed bättre förutsättningar att klara viktiga välfärdsåtaganden. Även om man kan ha synpunkter på riksdagens roll och demokratins spelregler i samband med krispaketen, hade alternativet -- fortsatta rekordhöga räntor och tvångs-devalvering -- varit än mer skrämmande. Det finska exemplet visar hur det kan gå. Herr talman! Under många år har socialdemokraterna med varierande tonläge beskyllt oss folkpartister att sitta i högerburen. Så fort vi samverkat inom borgerligheten och visat handlingskraft och enighet har Socialdemokraterna aldrig missat ett tillfälle att ta till överord för att misstänkliggöra oss. Vårens debatt om den ekonomiska politiken i den här kammaren var inget undantag. Jag har alltid tyckt att detta misstänkliggörande varit ytligt och retoriskt, men det har säkert skrämt en och annan väljare. Hans Gustafsson och Arne Kjörnsberg! Jag undrar hur det skall gå nu, när vi sitter i samma bur -- den gemensamma buren! Ibland slår retoriken likt ett eko tillbaks! Fru talman! Kommunernas ekonomi berördes inte mer än flyktigt i gårdagens debatt. I våras när vi diskuterade kommunernas ekonomi uttryckte jag oro inför utvecklingen. Och min oro består, även om det finns tecken på att de allra dystraste prognoserna varit överdrivna. Kommunalpoltikerna har en tung och besvärlig tid framför sig med stora omställningar och nödvändiga indragningar. Men jag tror att det är riktigt att utsätta kommunerna för ett omvandlingstryck. Kommunerna utgör som bekant en stor och viktig del av samhällsekonomin. Sveriges ekonomiska problem måste givetvis också kommunerna vara med om att lösa. Ett fortsatt högt ränteläge slår ju dessutom direkt på kommunerna och därtill mycket olika. Såvitt jag har förstått ställer sig numera Socialdemokraterna bakom vårens beslut om nödvändigheten att dra in Min erfarenhet som kommunalpolitiker är att man -- precis som krisnätterna visar -- i det längsta försöker skudda av sig de dystra besluten. Nu finns en annan krismedvetenhet i kommunerna, såväl bland invånarna, de anställda som politikerna. Men när det är sagt kommer omställningen att kräva mycket av alla, och vi här i riksdagen har all anledning att lyssna på våra vänner ute i kommunerna. Nu kan vi inte precis hävda att alla kommuner har en för stor kostym, och att man med lätthet kan öka produktivitet och effektivitet, utan att kvaliteten riskeras. Visst har kommunerna olika förutsättningar, och visst har somliga kommuner misskött sin ekonomi, medan andra bättre sett om sitt hus. Och visst ger de nya statsbidragsreglerna till kommunerna ökade möjligheter till effektiviseringar och konkurrens. Men kommunerna får som det är i dag ta ett mycket stort ansvar för de människor som hamnat utanför de traditionella trygghetssystemen. Socialbidragskostnaderna ökar också dramatiskt i krisens spår. Hushållens ekonomiska utrymme kommer ju fortsättningsvis att vara ytterst anstängt. Även om krispaketens arbetsmarknadssatsningar ger fler jobb och utbildning för dem som är i riskzonen för socialbidrag, måste regering och riksdag var beredda till ytterligare insatser. Risken att krisen gör ännu fler socialbidragsberoende är påtaglig. Här måste vi agera än mer kraftfullt politiskt. Fru talman! Människor känner stor oro inför framtiden -- för jobbet, för mormors omsorg, för barnens utbildning och för den egna ekonomin. Politiken kan och skall inte lösa alla individuella problem, men vi har en skyldighet som beslutsfattare att genom övergripande beslut lägga grunden för människors ekonomiska och sociala trygghet. Riksdagen har vilat sig i några månader. Skall förtroendet för oss politiker och det parlamentariska systemet stärkas, måste också vi enskilda riksdagsledamöter nu kunna visa att vi kan ta vårt ansvar. Det kommer inte att bli lätt, men det är nödvändigt. Nu är det vi här i riksdagen som genom våra beslut kan återställa förtroendet för svensk ekonomi. De snabba nattliga beslutens tid i Rosenbad har vi möjlighet att sätta stopp för. Riksdagen kan reparera alla de felaktiga -- men säkert välmenande -- utfästelser om bidrag och reformer som Sverige inte har haft råd med. Vi måste, fru talman, med god pedagogik förklara att alternativet till den hårda septemberkuren hade varit värre och kunna visa att dagens uppoffringar är mödan värd. Det är inte bara förtroendet för den svenska ekonomin som behöver återställas utan också förtroendet för svenska politiker. Skall räntan komma ner till en rimlig nivå -- och på en sådan är den inte i dag, jag delar Arne Kjörnsbergs uppfattning -- och skall arbetslösheten minska, måste vi först få balans i ekonomin och få ned budgetunderskottet. Det gives tyvärr inga genvägar. I det arbetet Arne Kjörnsberg och Hans Gustafsson har vi ett gemensamt ansvar inför våra väljare och inför svenska folket.

Fru talman! Det var måhända oklokt av mig att förutsätta att vi var överens om det här, och det är mycket olyckligt att Hans Gustafsson nu drar i gång den här diskussionen. Det handlar om 7,5 miljarder kronor, och det är mycket pengar. Grundpoängerna i uppgörelserna som har gjorts är att vi skall återställa förtroendet för svensk ekonomi, och att vi här i riksdagen kan fatta beslut som är nödvändiga men också obehagliga i syfte att få ned budgetunderskottet och få balans i svensk ekonomi. Jag blir litet överraskad. Självfallet står jag bakom uppfattningen att det var nödvändigt med dessa uppgörelser, men det hindrar inte att jag är beredd att följa utvecklingen i kommunerna mycket noggrant. Det får vi tillfälle att debattera om någon månad igen, när vi har en proposition från regeringen på riksdagens bord.

Fru talman! Hans Gustafsson tillhör ju en av åldermännen i den här församligen och är en slipad debattör. Ibland brukar han använda sig av stora gester. Nu var de lyckligtvis något mindre, vilket jag är glad över. Jag försökte endast konstatera att man inte både kan ha kakan och äta upp den. Socialdemokraterna har tyvärr, Hans Gustafsson, under väldigt många år försökt göra det. Svenska folket har konstaterat att det inte fungerar. Förr eller senare måste räkningen betalas. Jag är inte den som här i kammaren har sagt att jag känner stor glädje över att dra in dessa pengar från kommunerna. Något annat förslag när det gäller de 7,5 miljarderna har emellertid inte presenterat, vilket jag har accepterat. Det gör i och för sig även Hans Gustafsson -- även om han gör det motvilligt, vilket jag kan ha viss förståelse för -- eftersom han inte har någon annan finansieringsform att presentera.
Fru talman! Olle Schmidt tyckte att jag var demagogisk. Eftersom demagog betyder folktalare tar jag inte åt mig speciellt mycket. Det enda jag gjorde, Olle Schmidt, var att tala om att tre framträdande borgerliga riksdagsledamöter, alla ledamöter i finansutskottet, i den ekonomiskpolitiska debatten den 10 juni i år spådde räntenedgång, och jag sade att det blev precis tvärtom. Jag noterade att dessa ledamöter inte var här, men jag sade att jag hade förståelse för det. Den debatt som jag hade anmält mig till och som de deltog i slutade för 27 timmar sedan. Däremot var det en person som jag talade om i mitt anförande som försvann ur kammaren -- jag vet inte om det är symtomatiskt eller vad det är. Olle Schmidt sade att det var mycket retorik, men den frågan lämnar jag därhän. Retorik är en flera tusen år gammal konst, och den har ju fått nya vingar. Jag kanske skall ta det Olle Schmidt sade som en komplimang, men han kan förklara det i nästa replik.
Fru talman! Arne Kjörnsberg får uppfatta det jag sade om demagogi och retorik precis som han vill -- det råder valfrihet därvidlag. Om han vill se det som något positivt har han den möjligheten. Det är vanskligt att citera anföranden från tidigare debatter här i kammaren, och ibland faller det snett. Jag tror inte att man skall försöka fördela skulden och säga att ''den har mest skuld'' och ''den har minst skuld'' osv., som man tidvis har tenderat att göra i debatterna, även offentligt. Jag tror att svenska folket är utless på att höra förklaringar om vem som historiskt bär det största ansvaret. Jag hörde Arne Kjörnsberg debattera med Carl B Hamilton i juni, och Carl B Hamilton sade att realräntan var det största problemet. Han förklarade att realräntan skulle komma att stoppa Sverige, så att vi saknade möjlighet att göra investeringar och få fart på hjulen. Arne Kjörnsberg påpekade ironiskt att det var en nationalekonom som höll föreläsning, och Carl B Hamilton, som är en hövlig man, erkände det. Det låg mycket sanning i detta inlägg, och jag tror att Arne Kjörnsberg vet att det är det som sades där som har inträffat. Vad gjorde då Arne Kjörnsberg? Jo, han citerade en snickare från Sjuhäradsbygden som var arbetslös som gick förbi en skola och undrade varför han inte fick jobba där, med det han kunde. Om Arne Kjörnsberg hade varit hederlig hade han då sagt: Tyvärr är det den politik som bl.a. jag har varit med om att stödja i riksdagen som har inneburit att den här snickaren har blivit utan jobb. Allt fler i Sverige har kunnat konstatera det. Arne Kjörnsbergs anförande var ett demagogiskt inlägg mot Carl B Hamiltons sätt att resonera. Carl B Hamilton fick faktiskt rätt i alla stycken i det inlägget.
Fru talman! Då kvarstår bara frågan, herr Schmidt: Om riksdagen den 10 juni hade fattat beslut enligt våra förslag -- vilket bl.a. skulle ha inneburit att Borås kommun hade fått stimulansbidrag för att låta snickaren reparera skolan -- skulle då marginalräntan ha gått upp till 502,5 %? Carl B Hamilton stod nämligen här som en spåman, liksom Per-Ola Eriksson och Lars Tobisson. Det enda jag har velat säga till kammarens ledamöter, och förhoppningsvis för svenska folket, är: Lita inte på dem! De är falska profeter. Om vi skall bygga politik på deras antaganden går det inte bra, för att uttrycka det försiktigt. Jag höll på att ta till ett kraftuttryck, men det skall jag självfallet avstå från. Under sommaren visade det sig att de hade fel. Det var bara det jag ville säga, och det var det jag gärna hade velat debattera med Carl B Hamilton. Jag sade en annan sak till Carl B Hamilton: Om den arbetslöse muraren får bygga den där personalbyggnaden som behövs på den nya deponin -- det är detsamma som soptipp -- i Borås, går då räntan upp? Nej, det gör den inte, sade Carl B Hamilton. Det ville jag diskutera. Jag är inte alls bra på nationalekonomiska föreläsningar, men jag tror att jag vet hur vanligt folk hemma i min egen valkrets reagerar.
Fru talman! Jag är inte heller bra på nationalekonomiska föreläsningar -- jag är inte nationalekonom. Vad jag försökte säga i mitt huvudinlägg, Arne Kjörnsberg, var att det krävs litet extra av oss politiker. Nu sitter vi i den gemensamma buren, om vi skall uttrycka det så, och vi har en skyldighet gentemot medborgarna och väljarna att förklara hur sambanden fungerar. Alla behöver inte använda Carl B Hamiltons nationalekonomiska teser -- sådana kan kanske bara nationalekonomer. Man behöver inte heller tro på dem fullt ut. Men som politiker är vi skyldiga -- det är ett av huvudproblemen, vilket jag känner ute hos väljarkåren -- att säga att det som vi i Sverige nu gör i form av uppoffringar leder till en bättre utveckling. Därför skall vi inte ägna oss åt demagogi på det sätt som vi ibland har gjort i kammaren. Skyldigheten och ansvaret vilar ganska lika på oss, i synnerhet i vissa stycken, men mer på några. Arne Kjörnsberg säger att det är den socialdemokratiska politiken som har blivit gällande i krispaketen. Det är inte någon annan som tror det, uppenbarligen inte ens de egna. Det var väl inte karensdagar, höjd pensionsålder, sänkt pension, reducering av bostadssubventioner, ingen höjning av barnbidragen och färre semesterdagar som den ekonomiska politiken handlade om i våras, när Arne Kjörnsberg, Allan Larsson och andra var uppe och propagerade. Nej, då handlade det om 40 miljarder extra i investeringar. Om inte det hade sänkt Sverige definitivt hade det varit ganska konstigt. Den politiken har dessutom samfällt kritiserats som omöjlig. Nu är vi överens om en bättre politik, som balanserar nedskärningar och satsningar på ett mer rimligt sätt. Jag är i varje fall överens med Arne Kjörnsberg och Hans Gustafsson om att krispaketen var nödvändiga och riktiga.

Fru talman! På de minuter som jag har till mitt förfogande vill jag kommentera den ekonomiska debatten på några punkter. I diskussionen om orsakerna till den ekonomiska krisen dyker skuldfrågan upp allt oftare. Flera borgerliga företrädare har utvecklat en vana att smita ifrån ansvar och skylla på andra, vilket inte är vidare snyggt. I partiledardebatten sade Carl Bildt bl.a. följande: ''Alla vet att det som gick verkligt snett för Sverige var 1980-talet, som blev ett förlorat decennium när det gällde möjligheten att varaktigt ta itu med strukturproblemen i svensk ekonomi.'' Borgerligheten, och särskilt Carl Bildt men även Bo Lundgren, bör idka litet självrannsakan och gå längre tillbaka i tiden för att finna de mer djupgående skälen till dagens problem. I söndagens Dagens Nyheter kan följande läsas i artikeln Borgerlighetens skuld, vilket är tänkvärt: ''När de borgerliga äntligen fick initiativet 1976 startade de en utgiftshöjning långt vildare än vad socialdemokraterna vågat genomföra. Sverige avlägsnades snabbt från grundvillkoren för ett liberalt samhälle. Här ligger borgerlighetens verkliga skuld.'' Det var, som Dagens Nyheter mycket riktigt anger, mellan åren 1976 och 1982 som budgetunderskottet uppstod, på grund av en slapp finanspolitik, som sedan har påverkat oss under hela 80-talet. Det har inneburit att vi varje år fått betala mellan 40 och 60 miljarder i räntor. Sammantaget under hela 80-talet tyngdes vi av räntor på omkring 500 miljarder kronor. Att bortse från detta faktum, som många av de borgerliga företrädarna gör, är att göra det väl enkelt för sig. Från 1982 och framåt arbetade vi bort underskottet genom en stram budgetpolitik. Däremot gjorde överhettningen i slutet av 80-talet och spekulationsekonomin att vi i dag har nya problem att brottas med. Tack vare beslut som genomfördes under den socialdemokratiska regeringens tid har svensk ekonomi trots krisen också starka sidor. Vi har fått ner inflationen så att den är lägst i Europa, löneökningar som är betydligt lägre än i Tyskland, vilket förbättrar vårt kostnadsläge, m.m. De akuta problem som vi har haft den senaste månaden beror förutom på påverkan av den internationella situationen i hög grad på regeringens agerande, som var föga förtroendeingivande, vilket sammantaget ledde till en betydande oro i det ekonomiska systemet. Som alla vet fördes det under eftersommaren en debatt i media om minoritetsregeringens svårigheter att övertyga riksdagen om sina förslag, varigenom regeringen framstod som svag och splittrad. Regeringen höll bl.a. fast vid en ny reform, vårdnadsbidraget. Förutom att vårdnadsbidraget är en orättvis reform i sig, var det sämsta tänkbara tillfälle att föra fram den på. T.o.m. vid Harpsundsmötet höll man fast vid vårdnadsbidraget, trots att det ekonomiska läget redan vid det tillfället var mycket skakigt. Ingvar Carlsson och Allan Larsson under augusti månad behovet av politisk samling för att bekämpa arbetslösheten och sanera statsfinanserna. Från regeringen hördes dock ingenting. Jo förresten Carl Bildt sade: Håll ut, vår politik ligger fast. Till slut kulminerade situationen. Den internationella oron på valutamarknaden, Sveriges inhemska problem med bl.a. den svaga utvecklingen av ekonomin, ryktet om ett kraftigt ökat budgetunderskott och dessutom finanskrisen, ledde till en sådan spekulation mot den svenska kronan att Riksbanken tvingades chockhöja marginalräntan till 500 %. Först då vaknade Carl Bildt och Anne Wibble, och förhandlingar kom till stånd mellan regeringen och socialdemokratin. Från socialdemokratins sida tog vi ansvar för Sveriges och för medborgarnas skull. För att mota den dramatiskt ökande arbetslösheten, förbättra den svenska ekonomin samt för att fördela bördorna så rättvist som möjligt ställde vi upp för att rädda landet. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna innebär att krav bör riktas mot den privata företagssamheten och företagsledningarna på investeringar i ny teknik, nya maskiner och i satsningar på framtiden, vilket är viktigt att framhålla. Kravet på att Svenska arbetsgivareföreningen skall gå med på centrala samordnade förhandlingar förtjänar att upprepas. Den kritik som har kommit med anledning av förslaget om indragningen av två semesterdagar kan hanteras på flera sätt. Man kan, som Carl Bildt gör i regeringsförklaringen, vidhålla att den lagstadgade semestern skall minskas med två dagar. Eller också kan man sträva efter det som faktskt var avsikten, nämligen att indragningen skulle fördelas mer rättvist. Därför borde man ha hittat ett ansvarsfullt sätt att ändra i uppgörelsen. Detta har Johansson och Alf Svensson sagt sig villiga att göra. Jag hoppas att de fortfarande står för sina uttalanden. Många av de åtgärder som har vidtagits de senaste veckorna har bl.a. kommit till på grund av den s.k. marknaden. Det kan inte vara sämre att lyssna till vad många människor säger än att lyssna till marknaden, särskilt som dessa människor i stort har godkänt neddragningar som var föreslagna för att Sveriges ekonomi skall bli bättre. Till sist vill jag utrycka förhoppningen att ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet gemensamt kan finna en konstruktiv lösning på problemet.

Fru talman! Vid den tiden hade vi en socialdemokratisk minoritetsregering. Vi försökte få igenom åtgärder för att strama åt ekonomin. År 1989 ställde Centerpartiet upp. År 1990 ställde Folkpartiet upp. Bo Lundgren kan stå här och kritisera, men Moderaterna var inte villiga att ta ansvar tidigare. Om de hade gjort det, hade det sett bättre ut i dag än vad det nu gör.

Fru talman! Jag tog redan i mitt inledningsanförande upp de problem som uppstod i slutet av 80-talet och hade sin grund i överhettningen och spekulationsekonomin. Detta har vi diskuterat tidigare. Även Bo Lundgren var inne på det i sitt anförande. Om vi hade fått den hjälp av er som ni har fått av oss i dag, skulle vi ha kunnat klara av att lösa problemen på ett helt annat sätt. 1989 ville vi genomföra en tvåprocentig momshöjning. Det gick inte att få gehör för denna åtgärd. Alla partier sade ifrån. Vi fick då göra en kompromiss med Centerpartiet, som dess värre inte blev så stark som den hade behövt vara.

Fru talman! Det är onekligen litet svårare att bedriva oppositionspolitik på skatteområdet nu än det var i fjol vid den här tiden. Då hade vi att diskutera en regeringsdeklaration som innehöll långt gående skattesänkningslöften. Skattetrycket skulle sänkas, hette det. Förmögenhetsskatten skulle avskaffas, kapitalinkomstskatten skulle sänkas, momsen skulle sänkas inte bara på livsmedel utan på alla varor och tjänster, och den genomförda sänkningen av den statliga inkomstskatten skulle ligga fast. Så blev det nu inte. Skattetrycket kommer att bli högre. Förmögenhetsskatten kommer inte att avskaffas. Kapitalinkomstskatten kommer inte att sänkas och inte heller momsen, och den statliga inkomstskatten kommer att höjas. Orsaken till allt detta är naturligtvis att den s.k. verkligheten nu har hunnit i fatt regeringen. Man har tvingats inse att det helt enkelt inte finns något utrymme för skattesänkningar om man vill slå vakt om sysselsättning, välfärd och en budget i någorlunda balans. Jag dristade mig faktiskt att säga just detta i den allmänpolitiska debatten för ett år sedan.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 Nu är det alltså den moderate skatteministern Bo Lundgren som slår vakt om ''de världsrekordhöga skatterna''. Det låter nästan litet patetiskt när statsministern och skatteministern i årets regeringsdeklaration försöker slingra sig från detta besvärande faktum. De skall minsann se till så att kapitalinkomstbeskattningen sänks till 25 % och förmögenhetsskatten avskaffas fr.o.m. 1995. Men var och en vet ju att det är val i Sverige 1994 och att det är resultatet av det valet som avgör hur skattepolitiken skall utformas 1995. När nu allt detta är sagt finns det anledning att betona att vi socialdemokrater naturligtvis inte är nöjda och inte kommer att sitta med armarna i kors i skattepolitiken i fortsättningen. Det finns mycket kvar att göra t.ex. för att återställa skattereformen. Vi har heller inte för avsikt att avskaffa förmögenhetsskatten. Vi vill behålla den och reformera den så att den blir enklare, rättvisare och effektivare. Ett annat område som länge legat oss socialdemokrater varmt om hjärtat är kampen mot den ekonomiska brottsligheten i allmänhet och skattebrottsligheten i synnerhet. Den frågan är nu mer aktuell än någonsin. Brottsförebyggande rådet har låtit skattemyndigheterna specialstudera 830 företag inom branscherna bilreparation, städning, måleri, restauranger, ombyggnader, taxi och åkeri. Det man fann i den undersökningen var minst sagt upprörande: Inte mindre än 30 % av de undersökta företagen hade sysslat med oegentligheter av olika slag, framför allt rent skattefusk. Man fann också att det var ganska riskfritt att syssla med den typen av verksamhet. Av de brottsmisstänkta företagen hade endast 24 % anmälts till åtal. Skatterevisorerna ansåg det inte mödan värt att göra sådana anmälningar. De visste nämligen att det oftast tar så lång tid innan det blir någon rättegång att brottet hinner preskriberas, och det beror naturligtvis på brist på resurser hos skattemyndigheter, polis och åklagare. Vi socialdemokrater har under lång tid -- senast i vår ekonomisk-politiska motion i våras -- velat ge dessa myndigheter bättre möjligheter i kampen mot ekonomisk brottslighet. Det har varit mycket svårt att få gehör för sådana förslag bland de borgerliga partierna, framför allt hos Moderata samlingspartiet. Det är faktiskt ganska typiskt att årets regeringsdeklaration över huvud taget inte nämner den ekonomiska brottsligheten. Däremot får vi nu från justitiedepartementet höra att stora resurser skall satsas på att komma till rätta med snatterierna i våra varuhus. Samtidigt kan vi i dagspressen läsa om hur ekobrottslingarna kommer undan och t.o.m. kan leva lyxliv i Belgien och andra skatteparadis. Vi socialdemokrater menar att det nu är dags att på allvar ta itu med den ekonomiska brottsligheten. Det kan ske genom mer resurser till polis, åklagare och skattemyndigheter, men framför allt genom att dessa myndigheter samverkar på ett effektivare sätt. Det kan komma att kosta pengar, men erfarenheten visar att sådana satsningar på sikt är mycket lönsamma genom att statens skatteinkomster ökar dramatiskt. På det viset blir det ett viktigt led i kampen mot den ekonomiska krisen.
Fru talman! Jag saknar faktiskt de trevliga trätorna, både i kammaren och i skatteutskottet, med Lars Det är ju så, Lars Hedfors att hade vi själva kunnat ordna en krisuppgörelse och skapa en bred majoritet i riksdagen skulle den inte sett likadan ut som de uppgörelser vi träffat med Socialdemokraterna. Varje uppgörelse som syftar till att göra vad som är bäst för landet måste med nödvändighet innehålla inslag från bägge parter. Det är självklart. Det vore fel att säga att det är på annat vis. Det är ingen hemlighet att det är Lars Hedfors parti som har påyrkat att i uppgörelsen måste ingå skattehöjning. Detta har inte yrkats från regeringspartiernas sida. Och då får Socialdemokraterna ta ett visst ansvar. Det vi får göra är att ta ett ansvar för helheten. Vi måste bedöma om vi tycker att priset är värt att betala för att Socialdemokraterna skall acceptera att det grundläggande problemet i svensk ekonomi är och har varit de alltför höga offentliga utgifterna. De har nu accepterat en neddragning med 30 miljarder kronor över några år, och då tycker vi att det är värt priset. Det gäller då att de skattehöjningar som påyrkas är så litet skadliga som möjligt. Det har vi naturligtvis också sett till. Man kan t.o.m. hävda att höjningen av tobaksskatten har positiva värden på den andra sidan. Det som är problematiskt är att vi också har accepterat en del förskjutningar av skattesänkningen, men inte att man river upp tidigare beslut. Det är viktigt. Beslutet om att slopa förmögenhetsskatten ligger fast, men med en övergångsregel som innebär att man har en liten förmögenhetsskatt kvar till den 1 januari 1995. Samma sak gäller kapitalinkomstskatten. Det är viktigt att komma ihåg att valet 1994 äger rum oavsett om vi träffat en uppgörelse eller inte. Lars Hedfors säger att eftersom vi har förskjutit beslutet ett år kommer valet att avgöra frågan. Innebär det att Socialdemokraterna hade accepterat att förmögenhetsskatten hade slopats om det hade skett den 1 januari 1994 i stället för 1995? Säkert inte. Det kvarstår för oss ett pedagogiskt problem, nämligen att förklara för Socialdemokraterna att Sverige, och framför allt de allra svagaste människorna i Sverige, inte gynnas av att vi återinför skatter som gör att människor med kompetens, tillgångar och entreprenörskap lämnar landet för att slippa betala skatt. Socialdemokraterna har ju drivit människor ur Sverige som skulle ha behövts i Sverige för att klara våra problem. Jag är ganska övertygad om att ni kommer att få svårt att i valrörelsen 1994 förklara varför ni vill återinföra förmögenhetsskatten, och varför ni vill göra det på ett sådant sätt att den speciellt hårt drabbar mindre och medelstora företag. Det är ju detta Lars Hedfors menar med reformering.
Fru talman! Jag vet inte om det möjligen är litet av eftertankens kranka blekhet som drabbar Bo Lundgren nu när han säger: Vi har minsann inte yrkat på att skatterna skulle höjas. Nej, men ni har under ett helt år förespeglat svenska folket att ni skulle sänka skatten. Tvärsäkert har ni sagt att detta har varit möjligt. Ni började med Ny start för Sverige. Ni fortsatte på våren med Skatter för tillväxt. Ni fortsatte med kompletteringspropositionen, och så sent som i augusti månad 1992 gav ni ut en skrift som heter Skattebomben, som syftade på de socialdemokratiska skattehöjningarna. Men några veckor efter detta höjer ni skatterna själva. Litet mindre tvärsäkerhet och litet större ödmjukhet hade kanske varit på sin plats. När det gäller kapitalinkomstskatten: Jag vet att Bo Lundgren inte varit med i förhandlingarna, så han kan inte veta hur det har gått till. Men enligt de rapporter jag har fått är det inte fråga om något slags moratorium när det gäller kapitalvinstskatten. Får jag sedan slutligen be Bo Lundgren att möjligen också kommentera det jag sade om den ekonomiska brottsligheten. Det är inte nog med att ni struntar i det i regeringsdeklarationen. Bo Lundgren tycks strunta i det här också.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

Fru talman! Det är i allra högsta grad rimligt att återinföra förmögenhetsskatten. De åtgärder vi nu vidtar drabbar i mycket stor utsträckning de ''vanliga människorna''. De med stora förmögenheter kommer ofta väldigt billigt undan och har så gjort under lång tid. Därför är det viktigt att vi får tillbaka förmögenhetsskatten och att vi får den utformad på ett sådant sätt att den verkligen är effektiv och rättvis. Det kommer vi socialdemokrater att kämpa för framöver. Bo Lundgren säger att han inte bagatelliserar den ekonomiska brottsligheten. Det anser jag vara en läpparnas bekännelse, för det är precis vad Moderata samlingspartiet har gjort under de senaste 10 åren. När vi socialdemokrater har lagt fram det ena förslaget efter det andra för att komma till rätta med dessa avarter, då har ni sagt nej. Gång på gång, till vartenda förslag faktiskt. Ni vill dessutom beröva skattemyndigheterna de instrument som de behöver för att komma till rätta med dessa avarter. Jag tänker på att ni vill avskaffa generalklausulen. Ni vill luckra upp betalnings och bevissäkringslagen. Det är att bagatellisera den här typen av brottslighet. Dessutom har ni konsekvent sagt nej till ökade resurser för sådana här saker hos skattemyndigheterna. Jag vet inte om jag uppfattade Bo Lundgren rätt, om han fortfarande hävdade att det var skattesänkningar som Moderaterna och regeringen genomfört. Jag kan berätta för Bo Lundgren att skatteutskottet var på studiebesök hos Svenska Arbetsgivareföreningen häromdagen. De är väldigt pedagogiska. De visade kurvor på skattetrycket. Vi fick se en rejäl uppgång på kurvan för 1992. De hävdar att den moderatledda skattepolitiken i det här landet leder till en höjning av skattetrycket. Vi vet också att den organisation Bo Lundgren ofta stöder sig på, nämligen Skattebetalarnas förening, anklagar Bo Lundgren för att höja skattetrycket i Sverige. Det måste kännas ganska pinsamt för en moderat skatteminister som under hela sin politiska tid har hävdat att skatterna skall sänkas.

Fru talman! Jag tänker börja mitt anförande i dag med att tala litet om de krispaket som regeringen och Socialdemokraterna tvingats till. Dessa paket är i det stora hela bra, men, fru talman, det finns en mycket negativ åtgärd i det sista paketet, och det är den uteblivna momssänkningen från 25 till 22 % Detta leder givetvis till en kraftigt minskad köpkraft. Därmed börjar handeln knäa och får problem med konkurser. Med betalningssvårigheterna får fastighetsbranschen ytterligare problem, och bankerna får större problem. Jag menar att den här uteblivna momssänkningen, och höjningen, kan leda till mycket större kostnader för statskassan i slutändan. Den leder till företagskonkurser, högre arbetslöshet och ökade bidrag, samt framför allt att bankerna kan få det svårare. Detta måste vi i slutändan betala. Jag vill också nämna turismen. Den är en stor näringsgren i Sverige, som har över 200 000 arbetstillfällen. Den har börjat se en ljusning, trots en nedgång med 20 % från 1990 till 1992. Man såg en liten ljusning i den momssänkning som gjordes. Men vad får den nu? Man slår undan benen totalt -- 30 företag har gått i konkurs i år bara i en sådan liten ort som Åre. Vi har samma mönster inom nästan hela turistbranschen. Danmark och Norge har under samma tid ökat med Nej, vi kommer att få stora problem med turistnäringen om vi inte sänker momsen. Vi i Ny demokrati tror att vid en kraftig momssänkning på turismen skulle man få in mera pengar till statskassan. Framför allt skulle vi slippa betala de personer som blir arbetslösa. Där handlar det om miljardbelopp direkt, det vet vi. Då kommer vi in på den prekära frågan om att detta skall finansieras. Vi har många gånger om föreslagit finansiering av detta. Vi vill spara kraftigt på flyktingpolitiken. Vi vill sänka anslagen till biståndet men samtidigt effektivisera det. Det betyder att biståndet blir bättre med en sänkning om man kör en riktig rationalisering. Vi har talat om organisationsbidragen, behovsanpassade barnbidrag, slopad hemspråksundervisning. Detta är ju ingenting att skämmas för. Våra kunder, dvs. väljarna, sluter upp bakom dessa punkter. Över halva den svenska befolkningen tycker att dessa punkter är bra. Och detta är strukturella nedskärningar i budgeten, det vet vi. Varför är det så farligt att lyssna på våra kunder, våra väljare? Vi har ju ett brett stöd för de här åtgärderna. Fortsatta besparingar i socialförsäkringssystemet är också ett nödvändigt ont. Jag tar som exempel privatiseringen av arbetslöshetsförsäkringen. Det finns mer pengar att spara.

Herr talman! I en visa sägs det: ''Ge mig fyra minuter och 20 ampere så skall jag strax bli populär.'' Men alla visor är inte sanna. Politik går heller inte ut på att man skall bli populär i alla lägen och i alla läger. Politik när den är som bäst innebär i stället att diskutera sakligt och ta beslut för det gemensamma bästa. När jag inte är riksdagsledamot är jag lärare. Jag har lärt mina elever att riksdagen först disuterar och sedan tar beslut. Så står det i boken. Men allt som står i böcker är inte sant. Den här hösten har vi lärt oss, och det är inte första gången vi lärt den läxan, att det också och särskilt när det gäller viktiga beslut finns en annan modell. Den modellen fungerar så, att partiledarna och deras rådgivare först fattar besluten. Sedan diskuterar de valda och röstar som nattskiftet har bestämt. Det är en viktig men trist läxa som riksdagen lärt. Ibland krävs snabba beslut. Ledamöterna av skatteutskottet vet det. Utskottet avbröt helt korrekt sin utrikes resa när vi hörde att krisen var akut. Det påstås att en karolinerkung en gång lät rista en hälsning till den tidens riksdag: ''I herredagsmän res icke så fort, vad som skall göras är redan gjort.'' År 1992 hade det varit följdriktigt att man i högtalarna på stationer och terminaler låtit meddela: ''Ledamöter till riksdagen, var god dröj!'' Om jag hade haft rätt att ställa frågor till talmannen och talmannen hade haft rätt att svara, så skulle jag ställt frågor. I stället konstaterar jag: Inte bara något, utan mycket måste göras för att återupprätta riksdagens anseende. Jag tror att många, kanske också talmän och ledamöter, delar denna uppfattning. Ett minimikrav hade varit att finansutskottet och skatteutskottet hade sammanträtt under dessa krisdagar. Ett minimikrav hade varit att offentlig debatt hade förts i kammaren under den akuta krisperioden. I dag bjuds det endast någon sorts osyrat krisbröd när det gäller debattkonsten i kammaren. Det är inte ens jästen efter brödet. Vad hade kunnat göras tidigare? Hur har Sverige hamnat i den här djupa krisen? Utlandet, marknaden, bankerna, spekulanterna, ''vägarna'', ''kravkoncernerna'' -- ja, man har pekat ut många syndare. Men för att alludera på skriften kan man säga att den som är utan synd kan kasta första stenen. I det här huset -- glashuset -- kommer inte många stenar att kunna kastas. Inte heller Vänsterpartiet är utan skuld. Vi har inte stått bakom den förda politiken, men min uppfattning är att vi inte nog aktivt bidragit till att bereda mark för en alternativ strategi. Detta säger jag i första hand till kammarens socialdemokrater och i andra hand till den borgerliga vänstern, även om det är en mycket liten strömning i den här riksdagen. Till socialdemokraterna säger jag samtidigt att det inte var lätt att skapa ett konstruktivt klimat när ni själva var oeniga, när ni ville gå åt höger och när ni glömde fördelningspolitiken. Även om jag inte skall kasta stora stenar, så tillåter jag mig dock att hälla några skopor grus i den här breda majoritetens maskineri. Vare sig den enda vägen eller den tredje vägen förde till himmeln -- tvärtom. Det var inte bara s som devalverade, även om s stod för superdevalveringen. Socialdemokrater och moderater liksom folkpartister var överens om kreditmarknadens avreglering och överens om att slopa valutaregleringen. Allt man gjorde var inte fel, men man gjorde nästan allt vid fel tid och i fel ordning. Det block som slagit ihop krispaketen har stått bakom den valutalånenorm som förbjudit staten att låna i utländsk valuta -- den norm som gjort dåliga affärer till lag, den norm som gjort att företagens finansavdelningar kunnat tjäna pengar på statsskulden och som gjort kronan extra känslig för spekulationer. Hela den breda höger--vänster-allians som står bakom de hårda bandagen har stått bakom de skattesänkningar som är en -- jag säger en -- av orsakerna till det som i dag kallas det strukturella budgetunderskottet. Finansdepartementets beräkningar säger att staten går sju miljarder kronor back på skattereformen. Vänsterpartiet har sagt att skattereformen kan vara underfinansierad med ca 15--20 miljarder. Det är halva krispaket 1, det! Socialdemokraterna säger sig vara kritiska till moderaternas yviga löften om skattesänkningar. Det är ni säkert. Men faktum är, t.ex enligt Skattebetalarnas förening, att det är s som sänkt skatten mest. Skattebetalarnas förening har förvisso fel i mycket, men räkna skattesänkningar kan de. Skattebetalarnas förenings tidning Sunt förnuft säger att skattereformen gjorde att det de kallar skattefridagen tidigarelades med ca 10 dagar. Enligt Sunt förnuft tidigarelade s-regeringen skattefridagen med 14 dagar på tre år. Men regeringen Bildt har ''bara'' flyttat bak skattefridagen två dagar. Det måste vara bittert för moderater som Lundgren, vår förste professionelle skattesänkningsminister, att bli slagen av socialdemokratiska blåbär i grenen skattesänkningar. Vad är då Vänsterpartiets alternativ? Sex minuter tillåter inte att jag redogör för detaljer, men vi har redovisat det i motioner och genom andra kanaler till partier och allmänhet. Vi har presenterat ingredienser till beska krismediciner. På skatteområdet är det höjningar som inte bara berör de allra rikaste. Det gäller bibehållen moms, höjd bensinskatt och slopat grundavdrag för inkomster över brytpunkten. Alla våra förslag slår inte perfekt ur fördelningssynpunkt. Men summan av vår politik innebär att vi skall dela rättvist. Vi skall dela rättvist såväl på det onda som på det goda i Sverige. Det är denna princip som högern aldrig har insett och som socialdemokrater som Hedfors och hans parti har gett efter på. Och det är att beklaga. Det är min förehoppning att vi snart skall kunna återgå till att bygga ett rättvisare Sverige.
Herr talman! Jag blev ett tag litet orolig när Lars ''populär'' och trodde att han snart skulle börja rimma även på ''hjärta'' och ''smärta''. Men så blev det alltså inte. Får jag först förklara för Lars Bäckström att den interna partidemokratin inom Socialdemokratien i samband med krisuppgörelserna har fungerat väl. Vi har haft möjligheter att diskutera dessa åtgärder under en lång tid innan, eftersom vi förutsåg att problemen skulle dyka upp. På grundval av dessa diskussioner har vi gett vår partiledare förhandlingsmandat, vilket jag tycker att han har förvaltat utomordentligt väl. Detta är en fullständigt normal process inom ett demokratiskt parti, anser jag för min del. Lars Bäckström sade att Vänsterpartiet inte har ställt sig bakom uppgörelsen. Det är ju en korrekt beskrivning. Ni har t.o.m. genom er partiledare gått ut och kritiserat oss mycket starkt för denna uppgörelse. Ni har sagt nej till uppgörelsen. Vad hade då hänt om också vi socialdemokrater hade sagt nej -- om inte heller vi hade velat vara med om en uppgörelse? Vi hade då inte haft förmögenhetsskatten kvar i Sverige. Vi hade inte höjt kapitalinkomstskatten och kapitalvinstskatten till 30 %. Vi hade inte kunnat höja skatterna för höginkomsttagarna, dvs. de som har inkomster över brytpunkten. Vi hade inte kunnat stoppa utskiftningen av löntagarfonderna. Vi hade inte kunnat stoppa sexdubblingen av egenavgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Vi hade inte kunnat stoppa attackerna mot arbetsrätten. Vi hade inte kunnat stoppa utförsäljningen av de statliga företagen. Vi hade sannolikt fått uppleva att pensionsåldern hade höjts till 67 år i stället för till 66 år. Vi hade också fått uppleva att karensdagarnas antal hade blivit två i stället för en som nu blev fallet. Detta lyckades vi socialdemokrater uppnå genom att vara med om uppgörelsen. Ni har ställt er vid sidan om, och ni har inte haft någon möjlighet att påverka utvecklingen i denna för väldigt många löntagare och invånare i Sverige positiva riktning.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte den interna demokratin inom socialdemokratin -- den tror jag säkerligen fungerar. Vad jag tog upp i mitt anförande -- det ligger kanske något utanför det snäva skatteområdet -- var den bristande offentliga demokratin här i riksdagen, i parlamentet. Det var denna bristande demokrati jag kritiserade. Krispaketen är ju två till antalet. Jag anser att det finns många positiva inslag i krispaket 1. Lars Hedfors har redogjort för de flesta positiva delarna. Jag såg en gång en film som heter ''En bro för mycket''. Krispaket 2 blev en bro för mycket. Det förstörde helheten. En ekonomisk-politisk åtgärd som icke heller är försvarlig är den interna devalveringen. Socialdemokraterna har varit förtjusta i devalveringar, och då förstår jag att man accepterar en intern devalvering. Det är emellertid en felaktig politik, eftersom det grundläggande problemet inte är att vi har ett för högt löneläge bland svenska industriarbetare. Det är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. Ett stort fel i paketen är att man drar in efterfrågan för mycket, så att arbetslösheten stiger. Man så att säga menar att det måste bli värre för att det skall kunna bli bättre. Konjunkturinstitutet pekar på en arbetslöshet på 7 %, dvs. över 300 000 utan arbete. En sådan arbetslöshet kan inte accepteras. Vi har i dagens debatt hört hur ni nu börjar sväva på målet. Ni börjar acceptera indragningen av kommunernas pengar. Det är detta som är det allvarliga. Om man lät momsen ligga kvar och använde de pengarna för att upprätthålla den offentliga efterfrågan, hade det varit rimligt. Men ni har tagit en bro för mycket. Ni har skapat oro på arbetsmarknaden och i den kommande avtalsrörelsen med den dåliga fördelningspolitiken, med indragna semesterdagar för LO-kollektivet och med den interna devalveringen. Det var ingen bra grund för avtalsrörelsen
Herr talman! Jag kan i och för sig hålla med Lars Bäckström om att ifall man drar in på möjligheterna till efterfrågan i samhället, kan det ge en tendens till arbetslöshet. Men vad var alternativet, Lars Bäckström, om vi inte hade genomfört detta? Det såg vi ganska tydligt. Man måste ha varit både blind och döv för att inte se hur räntan rakade i höjden. Det är de höga räntorna som är det stora hotet mot sysselsättningen. Får vi inte ned räntorna blir arbetslösheten stor. Det vi åstadkom genom att ställa upp på både krispaket ett och krispaket två var att räntorna sänktes. Det är det ni har kritiserat oss för, Lars Bäckström. Nej, krispaket två var kanske inte särskilt roligt. Men det var nödvändigt. Alla vet vid det här laget att alternativet hade varit en devalvering, en reallönesänkning. Det hade inte heller varit någon garanti för att räntorna skulle sjunka. Den offentliga demokratin finns ju. Hela denna process kommer att fortsätta. En proposition kommer att skrivas och offentliggöras. Vi har möjligheter att motionera med anledning av denna proposition. Vi kommer att diskutera detta i utskottet, Lars Bäckström, och vi kommer att ge människor möjlighet att komma till utskottet och tala om vad de tycker. Det kommer att bli minst en ny stor debatt här i kammaren. Jag tror inte att man kan säga att det är någon brist vare sig i den inre eller den yttre demokratin i den här frågan.